Herr talman! Om Hans Petersson i Hallstahammar hade lyssnat till mitt förra inlägg, skulle han ha märkt att jag sade: Visst finns det motsättningar, men det är viktigt för oss att försöka överbrygga dem, eftersom det i vårt land trots allt finns en så stor värdegemenskap att man bör ta fasta på den i stället för att försöka gräva dikena djupare mellan olika grupper i samhället. Där går det en markant skiljelinje mellan vpk:s sätt att se på politiken och ett liberalt sätt att se på politiken.

Jag tror också att de funderar över skillnaderna mellan förhållandena i vårt land och förhållandena på andra ställen i världen där det som Hans Petersson kallar för socialism eller kommunism har genomförts. Jag vill till sist med mycket stark skärpa upprepa min fråga till Hans Petersson: Vad beror det på att det inte finns något kommunistiskt land där yttrandefrihet råder och där man kan byta regering och politik efter fria val? Vad beror detta på, Hans Petersson? Jag tror visst att ni vill mycket väl även här i Sverige, men vad är det som säger att just ni skulle lyckas med det som inget annat kommunistiskt land har lyckats med?

Herr talman! Jag kan instämma med herr Ullenhag i att det är mycket beklagligt att man i de länder som han pekar på inte kan genom allmänna och fria val byta regering. Jag beklagar det. Jag är säker på att en sådan utveckling hade kunnat förhindra t.ex. krisen i Polen. Men herr Ullenhag skallinte försöka trolla bort frågan från inriktningen av oppositionen i Polen. Det är faktiskt så att huvudkraften där, Solidaritet, har en mycket stark socialistisk inriktning med just de krav på fackets verksamhet som jag ställde i mitt förra anförande. Vi skall inte gräva diken, säger herr Ullenhag. Men dikena är ju grävda sedan länge. Arbetarklassen har ju inte tack vare kapitalismen utan i strid mot kapitalismen fått kämpa sig till varenda liten rättighet som finns ute på arbetsplatserna. Varenda demokratisk frioch rättighet i det här landet har arbetarklassen måst kämpa sig till, i strid mot kapitalet och i strid mot borgerliga och konservativa krafter, så ni har verkligen ingenting att ställa upp för när det gäller den historiska utvecklingen. Det är arbetarrörelsen som har varit drivande i samtliga dessa frågor. Och så säger herr Ullenhag: Ja, men det är väl en vacker tanke att vi tillsammans skall ta oss ur krisen? Ja visst. Men på vilken grund? Hur skall man kunna få de anställdas initiativkraft, deras kunnande och deras vilja att ge resultat i företagen i en ekonomi som är så centraliserad och toppstyrd att dess like inte finns i världen? Sverige är ju ett av de mest centraliserade länderna i världen, ett av de länder där ytterst få människor bestämmer över en oerhört stor del av hela näringslivet och hela ekonomin. Det är det som är problemet för den borgerliga regeringen. Det kanske finns en och annan infallsvinkel och ett och annat ekonomiskt förslag som de borgerliga skulle vilja genomföra i sin önskan att få förbättringar. Det är möjligt. Men man kan inte göra det, därför att det är andra som styr den ekonomiska utvecklingen. Ni sparar och gnetar, stramar till och klämmer åt vanligt folk, men storfinansen gör som den vill. Ekonomin går ner på knä. Arbetslösheten ökar. Skall ni inte ta lärdom av att era förslag och er politiska verksamhet inte får någon effekt? Jag tycker det är dags att ni börjar fundera litet över er egen situation och era egna förslag och vad ni faktiskt har åstadkommit. Det kanske är så att det finns en annan stark maktfaktor utanför det här huset som ni inte rår på?

Herr talman! Jag vill till att börja med helt kortfattat replikera på Sten Anderssons inlägg. Jag tycker att det är bra att Sten Andersson understryker att det finns överensstämmelse mellan partierna när det gäller allvaret i vår ekonomiska ” kris. Sten Andersson sade också att han oroar sig för det ökande budgetunderskottet och för vår skuldsättning utomlands, och då kan man fråga: Hur ser ni på det förhållandet att ni med de förslag ni har framlagt här i riksdagen ytterligare ökar budgetunderskottet med 4, 5 eller 6 miljarder? Vidare beskrev Sten Andersson den vrede som finns ute bland folk över det tänkta förslaget om sjukförsäkringen. När det gäller detta förslag tycker jag att vi skall komma ihåg att det inte riktigt drabbar folk på det sätt som Sten Andersson och andra försöker påvisa. Det drabbar ju inte de svaga, utan till övervägande delen dem som ägnar sig åt okynnesfrånvaro. Förslaget gynnar dessutom dem som är långvarigt och verkligt sjuka. Jag tycker faktiskt att man också borde ta med i bedömningen att vi har ett ökande antal pensionärer, för vilka det finns ett stort behov av sjukvård. Det är fråga om att ställa det behovet mot det som finns för oss som är i vår aktiva ålder. Vi har kanske inte riktigt lika stort behov av sjukvård som våra pensionärer. Den jämförelsen är enligt min mening värd att göra. Herr talman! Man kan ge uttryck för vår svenska demokrati på olika sätt. Ett sätt som vi alla accepterar uttrycks i grundsatsen i regeringsformen: All offentlig makt utgår från folket. Formuleringen står för en grundvärdering, som t.o.m. är så accepterad att vi inte ens diskuterar den. Demokrati är självklart. I denna inställning ligger dock en fara. Demokratin måste ständigt diskuteras. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vissa företeelser kan av en del människor betraktas som problem och av andra som något heligt. Facket har exempelvis blivit någonting av en ”helig ko” för vissa människor. LO-kongressen och den socialdemokratiska partikongressen bestämde sig i löntagarfondsfrågan i höstas. Fondsocialism skall införas, om socialdemokraterna vinner valet i höst. Man skall med andra ord ersätta vår fria, välståndsskapande marknadsekonomi med ett kösamhälle, med planhushållning och socialism. Den fria konkurrensen mellan företag i olika ägandeformer skall ersättas av statsägda och fackföreningsägda företag. Dynamisk företagaranda och initiativkraft liksom risktagande och nyskapande skall ersättas av stagnation och av byråkraters tidsödande och omständliga beslutsprocesser. Valfriheten blir mindre både för den som vill producera och för den som vill konsumera. Den ersätts helt enkelt av brist på varor. Det socialistiska kösamhället skall ta över. Bakom förslaget om kollektiva löntagarfonder står alltså det socialdemokratiska partiet och en stor del av Fackföreningssverige, dvs. LO. Vi har mer eller mindre vant oss vid denna SAP-LO-front. I seklets början var den en självklarhet. Är det så även i dag? Kommer det att vara så i framtiden? Jag tror inte det. Ju bättre grundutbildning, ju mer kunskaper och ju större tillgång på allsidig information en människa har, desto självständigare formas hennes eller hans livsfilosofi och politiska ställningstagande. Väljarundersökningar visar att 20-30 20 av LO-medlemmarna föredrar de borgerliga partierna. Andra undersökningar visar att en ännu större andel av LO-medlemmarna är skeptiska till förslaget om kollektiva löntagarfonder. Bakom kulisserna är fronten således splittrad. Detta vet man både inom LO och inom partiet. Men ändå håller man fast vid exempelvis den odemokratiska kollektivanslutningen och ger därmed allmänheten ett mått på demokratin inom facket. TCO har en annan historia. Den partipolitiska splittringen fanns redan från början i tjänstemannarörelsen. TCO skall vara partipolitiskt obundet. Är det så i dag? Upplever den enskilda medlemmen det så? Löntagarfondsfrågans behandling inom TCO visar att de som i den representativa demokratins namn företräder medlemmarna har en annan inställning till kollektiva löntagarfonder än den stora majoriteten av medlemmarna. 80-90 26 av medlemmarna säger nej till fackföreningsstyrda, kollektiva löntagarfonder. Det visar flera medlemsenkäter i olika TCO-förbund. I detta sammanhang vill jag påminna om att det var 1968 som Olof Palme och socialdemokraterna myntade tesen: ”Som löntagare röstar vi socialdemokratiskt.” Detta var inte endast en tillfällig valpropaganda. Det var en ny valstrategi. Utöver det säkra LO-stödet gällde det att vinna insteg i tjänstemannaleden. Under 1970-talet bearbetade man systematiskt tjänstemannarörelsen. Huruvida man gjorde några större röstvinster skall jag låta vara osagt. Men ii ett annat avseende nådde man desto större framgång. Både röda knappnålar och andra tecken har tytt på och tyder på att socialdemokraterna har ett brett stöd bland allt fler av de anställda och förtroendevalda i ledningen av såväl TCO som flera TCO-förbund. Mot denna bakgrund är det intressant att väljarundersökningar visar att 27 Jo av TCO-medlemmarna röstade på moderaterna i 1979 års val, 14 90 på folkpartiet och 14 96 på centern, dvs. 55 90 på de borgerliga partierna. 37 o röstade socialdemokratiskt enligt dessa undersökningar. Men i demokratins namn skall vi medlemmar i leden respektera och ha förtroende för våra fackföreningsledare, även om dessa har en annan partipolitisk uppfattning. Ja, visst skall det vara så. En annan invändning är: Vi följer ju stadgarna. Eller: Vi tillämpar den av alla accepterade metoden och principen om representativ demokrati. När mina fackföreningsledare i det fackförbund som jag är medlem av och aktiv i tycks leda förbundet till ett beslut på förbundskongressen om några månader som innebär fondsocialism, kan jag inte beskylla dem för odemokratiska metoder eller stadgebrott. Däremot kan jag konstatera att den representativa demokratin inte fungerar tillfredsställande. När de viktiga besluten skall fattas på klubbnivå eller regional nivå, kommer inte medlemmarna eller ombuden. Orsakerna är flera. ”Det får räcka med att jag betalar medlemsavgift, och den ser jag f. ö. som en trygghetsförsäkring”, säger en del. Andra har inte tid. Somliga tycker att det är för mycket politik i facket. Några menar att vi ju har valt dessa personer för att de skall sköta detta. Det här har skapat förutsättningar för att facket och mötena sköts av ett fåtal aktiva, ofta med övervägande socialdemokratiska sympatier. Några av dem sert.o.m. i facket ett medel att nå sina politiska syften. Ledarhierarkins målsättning har mer och mer fjärmats från den tysta medlemsmajoritetens. När få deltar, effektiviseras verksamheten. I den representativa demokratins namn kan man även ibland fatta beslut utan att gå till medlemmarna. Om remisser skickas ut, kan detta ske t.o.m. inför semesterperioder eller långhelger. Så skedde alldeles före jul i Bankmannaförbundet. Ett annat exempel på fackföreningsledarnas inställning till demokrati är en utredningsrapport som skall behandlas på TCO-kongressen i juni. Den heter märkligt nog Demokratin i facket. Man konstaterar i utredningen att demokratin inte fungerar bra i tjänstemannarörelsen. Oaktat detta och oaktat den uttalade viljan att förbättra demokratin, skickar TCO-ledningen ett synnerligen begränsat antal exemplar av utredningsrapporten till medlemsförbunden. Detta gjorde man omkring den 17 december, dvs. bara några dagar före den gångna julhelgen. Den 29 december gick motionstiden för TCO-kongressen ut. Jag har som klubbordförande i ett av TCO förbunden inte fått utredningsrapporten. Det har inte kommit någon förfrågan om vad medlemmarna i min klubb tycker om förslagen. Löntagarfondsfrågan rullar vidare. Olof Palme kan kanske i augusti några veckor före valet säga att bakom partiet står LO. Han kommer kanske också att kunna säga att även TCO-kongressen stödde förslag om kollektiva löntagarfonder. Det var mot bakgrund av detta och den befarade utvecklingen inom tjänstemannarörelsen som tolv borgerliga riksdagsmän — samtliga medlemmar av TCO-förbund — bildade kommittén ”TCO-are mot fondsocialism”. Detta skedde i december 1980. Under det gångna året har vi försökt blåsa liv i demokratin inom TCO. Vi har försökt väcka debatt. Vi har på olika sätt krävt rådgivande medlemsomröstning. I viss mån har vi kanske lyckats. Den s.k. SIF-revolten stoppade SIF-ledningens försök att ställa in Industritjänstemannaförbundet i socialdemokraternas, LO:s och TCO-ledningens front för kollektiva löntagarfonder. Inom Försäkringstjänstemannaförbundet och Bankmannaförbundet pågår liknande protestaktioner från medlemmarna. Hur bemöts vi och de aktiva protesterande medlemsgrupperna? Ja, TCO-ordföranden menade i något tal att de protesterande var ”vilseledda”. Vi är okunniga. Vi förstår inte vårt eget bästa. ”Du har fallit offer för SAF:s vulgärpropaganda” är ett annat sätt att argumentera. Herr talman! Tendenserna inom fackföreningsrörelsen är oroande av flera skäl. Jag tänker inte bara på löntagarfondsfrågans sakliga behandling. I och för sig skulle ett beslut av TCO-kongressen för kollektiva fackföreningsstyrda löntagarfonder mot 70-80 26 av medlemmarnas önskan utgöra en unik händelse i den svenska demokratins historia. Men allvarlig är också frågan om TCO:s framtid. Splittras tjänstemannarörelsen? Får vi två olika organisationer — en borgerlig och en socialistisk? Förebilder finns ju ute i Europa. Vilken tilltro får den enskilde svensken till fackföreningsrörelser över huvud taget, till den facklige förtroendemannen, ja, till den facklige förtroendeman som också driver partipolitik? Medverkar denna utveckling till ett minskat förtroende för politikerna över huvud taget? All offentlig makt utgår från folket — jag inledde mitt allmänpolitiska inlägg med den grundsatsen från regeringsformen. Demokratin i alla delar av vårt samhälle är en rättighet. Men den är också en skyldighet. Med andra ord beror demokratin på oss alla, på oss som bär upp de politiska partierna, på oss som bär upp facket. Är vi missnöjda med demokratin i samhället eller i ett politiskt parti har vi faktiskt skyldighet att säga ifrån. Är vi missnöjda med fackföreningsledarnas handläggning av de fackliga frågorna och demokratin i facket måste vi också säga ifrån. Herr talman! Vi har den demokrati vi förtjänar.

Herr talman! Då måste jag få ställa en fråga till Sten Andersson när det gäller frånvaron. Medger inte Sten Andersson att vi på något sätt måste komma åt okynnesfrånvaron? Medger inte Sten Andersson att vi — utöver problemen med vårt mycket höga kostnadsläge i förhållande till kostnadsläget i företag i andra länder som vi kan konkurrera med — också har ett problem med produktiviteten? Om vi har en okynnesfrånvaro ute i arbetslivet som försämrar produktiviteten, måste vi då inte vidta åtgärder för att komma åt detta? Sten Andersson hänvisar till alldeles speciella fall, löntagare med tunga arbetsuppgifter, och jag har stor förståelse för dem. Jag tror inte att de behöver drabbas speciellt mycket om man skulle öka antalet karensdagar med en eller två — faktiskt inte. Vi har större problem i samhället som vi skall lösa. När det gäller frågan om SAF:s kampanjmetoder uppfattade jag att Sten Andersson ställde frågan till en mängd direktörer som inte var här. Sten Andersson räknade upp många av dem med Curt Nicolin i spetsen. Jag vill bara framhålla att jag så sent som för några dagar sedan har sagt, t.o.m. i något av våra massmedia, att jag är förvånad över att SAF, som tidigare ansett att man inte skall ha politik på arbetsplatsen, nu kommer med någon form av kampanj. Jag vet inte hur den är upplagd, men det påstås av en del att den skall bedrivas på arbetstid, och av en del påstås det att den inte skall bedrivas på arbetstid. Jag vet alltså inte riktigt hur det är med detta. Andra säger att det inte är en politisk kampanj, att det är en information om hur svenskt näringsliv skulle fungera om vi skulle få ett system med kollektiva löntagarfonder här i landet. Och då måste jag säga att jag kan ha förståelse för att man från svenskt näringsliv vill diskutera detta inom sina företag, på sina arbetsplatser.

Herr talman! Hur det skall gå till med den här kampanjen och hur LO, som ju har sysslat med politik i ganska många år, skall komma överens med SAF tycker jag bör tas upp vid förhandlingsbordet. Jag tror inte att vi behöver oroa oss så väldigt mycket för detta. Jag tycker att ni helt i onödan blåser upp den här historien alldeles förfärligt. Vad jag pekar på när det gäller korttidsfrånvaron är okynnesfrånvaron, som ju är korttidsfrånvaro — en dag eller två dagar och ofta i anslutning till söndagar eller helger över huvud taget och även i anslutning till att något VM visas i våra televisionsapparater. Men den korttidsfrånvaro som är verkligt befogad — den kan vara orsakad av några av de sjukdomar som Sten Andersson nämnde — tror jag att vi mycket väl kan klara upp genom läkares intyg. Jag tror att den här ändringen mycket väl går att genomföra. Den syftar till att öka produktiviteten inom arbetslivet, vilket är helt nödvändigt om Sverige skall kunna klara den ekonomiska krisen.

Herr talman! Det finns ett nära samband mellan samhällsklimatet i dess helhet — såväl inom som mellan länder — och den ekonomiska utvecklingen. Ekonomisk stagnation och massarbetslöshet lägger ingen god grund för avspänning mellan länderna, för vidgade mänskliga frioch rättigheter och för en ökad solidaritet. Den allmänna samhällsdebatten och kulturlivet drabbas också negativt. I tider med allvarliga ekonomiska problem minskas möjligheterna till nyanseringar. Trots att motsatsen borde vara fallet försvåras också förnyelsen, och det allmänna klimatet för djärva experiment är oftast mycket dåligt. Risk finns också alltid för trångsynthet och för att en snäv egoism breder ut sig, att de grundliga resonemangen och ett vetenskapligt logiskt tänkande trängs undan av lösningar som är förenklade, brutala och osolidariska. Vi ser dagligdags exempel på detta både i vårt land och utomlands. I Sverige finns i dag i alla folkgrupper kunskaper om de svåra ekonomiska förhållanden som präglar vår tid. Man kan tala om ett utbrett krismedvetande. Detta är positivt om det utnyttjas för att stimulera nytänkande, konstruktiva lösningar på faktiska problem och om det utnyttjas för att vidga förståelsen för nödvändiga förändringar i levnadsmönstret i vårt samhälle. När så sker är kunskap den förutsättning för att klara problemen som vi inte kan undvara. Men det finns också risk för att krismedvetandet utnyttjas för att skapa defaitism, för att ta till överdriven svartmålning och för att förvärra sämre ställdas situation. Den som svartmålar våra möjligheter utan att anvisa konstruktiva lösningar på problemen förstärker inte bara risken för att de mest dystra förutsägelserna skall förverkligas — utan bidrar också till ett samhällsklimat som av de starka utnyttjas för att trampa ned de svaga. Tyvärr måste jag konstatera att förmågan att beskriva den egna situationen som nattsvart och att kräva att andra skall anpassa sig — dvs. krav på samhällsingripande — är väsentligt större i många delar av näringslivet och bland intresseorganisationer av olika slag än förmågan att vara konstruktiv och att själv anvisa lösningar på problemen. Verkligheten är dock en annan. Inflationen pressas nedåt. Stora steg togs under 1981 då inflationstakten var ca 10 70 jämfört med närmare 14 926 under 1980. Det finns goda förutsättningar för en ytterligare sänkt inflationstakt i år — särskilt om balansen i ekonomin på andra områden också kan förbättras. 1981 innebar en mycket betydande förbättring av handelsbalansen. På ett enda år förbättrades nettot i handelsutbytet med utlandet från ett underskott på nära 11 miljarder kronor 1980 till i stort sett balans under fjolåret. Bl. a. därför kunde också utlandsupplåningen minskas från 22 miljarder kronor 1980 till ca 8 miljarder kronor 1981. Genom en mycket hård budgetprövning har också budgetunderskottet i realt penningvärde minskats. Ingen kan påstå att vi nu har en expansion i offentlig sektor som är till hinders för industriell utveckling. Problemet är i stället att med de medel som finns i offentlig sektor befrämja utvecklingen i produktionen på ett bättre sätt än tidigare. Arbetslösheten framstår som ett allvarligt problem. Den skall bekämpas med kraft. Att så varit fallet visas av att arbetslösheten i Sverige är en tredjedel jämfört med dominerande industriländer, och ansträngningarna här i landet skall enligt regeringens övertygelse fortsätta. Konkurrenskraften är nu, jämfört med andra länder, lika bra eller bättre än vid 1970-talets början. Utsikterna att ytterligare förbättra situationen under 1982 är goda. De samlade insatserna för teknisk utveckling och forskning har genom en medveten politik ökat väsentligt. I andel av BNP har de ökat från 1,5 90 vid 1970-talets början till närmare 2 20 i dag. Sverige ligger därmed i topp bland industriländerna. Från regeringens sida går vi nu vidare, bl.a. i en forskningspolitisk proposition, som chefen för utbildningsdepartementet har huvudansvaret för, och genom en proposition på dataområdet. Tidigare har riksdagen presenterats förslag om skatteutjämnande uppfinnarkonton som stimulans såväl för förslagsverksamheten i företag som för fristående uppfinnare och innovatörer. Genom oljeersättningsfonden, industrifonden, STU och de regionala utvecklingsfonderna lämnas mycket betydande bidrag till teknikutvecklingen; satsningarna har vuxit i storlek väsentligt under senare år. I industridepartementet pågår med ökad intensitet ett arbete för att använda upphandlingen i syfte att främja förnyelse och teknikutveckling i svenskt näringsliv. Utvecklingsbolag har startats för upphandling när det gäller miljö, energi och transporter, och förhandlingar pågår med Landstingsförbundet och Kommunförbundet för att tillsammans med förbunden på likartat sätt organisera upphandlingen på för dem viktiga områden. Vi räknar dessutom med att under året ta för den tekniska utvecklingen viktiga beslut. Det gäller exempelvis Tele-X-satelliten, lika väl som det nordiska satellitsamarbetet via den s.k. Nord-Com, där avgörande diskussioner skall kunna slutföras och beslut tas inom kort. Under våren kommer riksdagen att föreläggas en proposition som rör småföretagens situation. Liksom när det gäller teknisk utveckling har småföretagen, och särskilt då nyföretagandet, en stor betydelse för vitaliteten i det ekonomiska livet. Om inte en stor strukturell arbetslöshet skall skapas, med det begränsade utrymme för tillväxt i offentlig sektor som alla numera räknar med under en betydande del av 1980-talet, måste nyföretagandet vara stort och villkoren för små och medelstora företag därmed vara gynnsamma. Genom 1977 års småföretagsprogram tillskapades utvecklingsfonderna som ett viktigt instrument för näringspolitiken i varje län. Erfarenheterna av deras verksamhet är allmänt goda, vilket bl.a. framgår av en utvärdering som gjorts av statens industriverk. I årets småföretagspaket räknar jag därför med att ytterligare utvidga utvecklingsfondernas möjligheter att vara ett instrument för en dynamisk utveckling inom småföretagsdelen av näringslivet. Utvecklingen i framgångsrika mindre företag begränsas dock inte sällan av soliditeten och svårigheterna att mobilisera ytterligare eget kapital för expansion. Det finns anledning tro att utvecklingsmöjligheter därmed går till spillo, och dessutom bidrar det till en koncentrationsprocess som inte är till gagn för det ekonomiska framåtskridandet och som nästan alltid strider mot önskemålet att minska maktkoncentrationen och främja en samhällsnyttig konkurrens i produktionslivet. Regeringen kommer därför i den s.k. småföretagspropositionen att föreslå åtgärder som skall möjliggöra att småföretag kan stärka sin soliditet och sina utvecklingsmöjligheter samtidigt som makten blir kvar i det lilla företaget. För att möjliggöra detta skall regeringen lägga fram förslag om lindring i dubbelbeskattningen och främja handeln med aktier även för mindre företag utanför börsen. Om drygt en månad skall också en regionalpolitisk proposition föreläggas riksdagen. Jag har för avsikt att i denna föreslå en effektivisering av medlen, decentralisering och avbyråkratisering av planering och beslutsfattande och en vidgning av medelsarsenalen. Under 1970-talet bröts 1960-talets låtgåpolitik inom regionalpolitiken. Skogslänen har kunnat notera befolkningsökning, och industriutvecklingen har förbättrats väsentligt. Den länsplaneringsomgång som ligger till grund för regeringens regionalpolitiska förslag i vår visar tillsammans med bl.a. långtidsutredningen att en mycket offensiv politik behövs, om inte utvecklingen åter skall bli liknande den vi efter hård kamp lyckades styra bort ifrån. Lokaliseringspolitiken byggde länge på att främja expansionsinvesteringar och på förflyttning av expansion från överhettade områden till glesbygdslänen. I den ekonomiska situation vi nu har att räkna med räcker en sådan politik inte till för att trygga livsvillkoren i de mest utsatta regionerna. Inom regionalpolitiken behöver vi därför enligt min mening också särskild stimulans till nyföretagande och entreprenörskap, medel för att främja en breddning och differentiering av produktionslivet samt insatser för att öka den regionala självtilliten när det gäller kunskaper och teknikutveckling. Målet för regionalpolitiken, att skapa en sådan balanserad utveckling att människor skall ha tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet, skall ligga fast. Regionalpolitiken har mycket stor betydelse för möjligheterna att åstadkomma social trygghet, jämlikhet, resurshushållning och en god miljö. Låt mig särskilt understryka regionalpolitikens stora betydelse för möjligheterna till jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och för möjligheterna att undvika ungdomsarbetslöshet utan tvångsvis geografisk flyttning. Om inte den sociala oron skall tillta och motsättningarna öka i det svenska samhället, behöver vi kraftfulla regionalpolitiska insatser. Spektakulära punktinsatser, typ Öresundsbron, som oppositionen tycks förespråka, ökar enbart den regionala obalansen och binder resurser som nu måste koncentreras på industriell förnyelse och differentiering av näringslivet. Jag hoppas att den tid är förbi när de offensiva insatserna förbehölls vissa orter och att vi nu kan eftersträva allsidigt sammansatta lokalsamhällen med närhet mellan arbete, service och fritidsmöjligheter i hela landet och alla landets orter. Med en sådan inriktning främjar vi inte bara jämlikheten och den sociala tryggheten, utan vi lägger också grunden till en decentralistisk samhällsstruktur som underlättar resurshushållning och skapar förutsättningar för en god miljö åt alla människor. Jag har här berört två viktiga propositioner som vi avser förelägga riksdagen under våren — småföretagspropositionen och den regionalpolitiska propositionen. Som en tredje komponent i denna offensiv på bred front, som inkluderar industripolitiska satsningar, kommer jag att under våren också presentera en kooperationsproposition. Med utgångspunkt i det utredningsarbete som pågått i kooperationsutredningen och det remissarbete som f. n. pågår kommer vi för riksdagen att lägga fram förslag med avsikt att likställa kooperationen som företagsform med andra företagsformer. Inom industridepartementet pågår nu ett arbete i en arbetskooperativ delegation med sikte på att redan inför vårens proposition presentera förslag till åtgärder för att underlätta nybildning av företag också i kooperativ form. Delegationens breda sammansättning med bl.a. ledamöter från de fackliga organisationerna och näringslivet garanterar en allsidig belysning av de frågor och problemställningar som kan finnas på detta område. Speciell tonvikt kommer att läggas på kapitaloch finansieringsfrågorna för löntagarägda företag. Det personliga engagemang och den initiativkraft som håller på att utvecklas bland de verksamma i många företag — kanske delvis föranledd av ett ökat ”krismedvetande” — utgör en omistlig resurs i ett läge där optimism och framtidstro behövs mer än någonsin tidigare i svenskt näringsliv. Även de statliga företagen kommer att bli föremål för en särskild proposition till riksdagen. Jag har tidigare poängterat det förbättrade kostnadsläge i förhållande till omvärlden som bl.a. regeringens stabiliseringspolitiska åtgärder medfört. Vi har under ett antal år genomfört ett antal strukturella förändringar och omorganisationer i näringslivet. Detta har framför allt gällt de tunga basindustrierna. Det statliga engagemanget har ökat i dessa. Vi har nu genomfört dessa saneringar och rekonstruktioner för att skapa lönsamhet i hårt ansträngda branscher. Det har kostat mycket pengar, men det har inte desto mindre varit nödvändiga insatser. Med det allmänt förbättrade konkurrensläge som nu uppnåtts anser vi det dags att ånyo förutsättningslöst analysera och pröva de statliga ägarengagemangen för att bäst tillvarata fördelarna och effekterna också av den stabiliseringspolitiska utvecklingen. Det är därför vi inför en under våren planerad proposition om Statsföretag AB har förutskickat en förutsättningslös granskning av denna företagsgrupp och strävat efter nya lösningar för att höja effektiviten i gruppen. Det har under årens lopp talats mycket om akutmottagning i industridepartementet. Svenskt näringslivs konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter har förbättrats dithän genom ekonomisk-politiska åtgärder under den sittande regeringens tid, att strukturförändringar nu kan genomföras under socialt acceptabla former, utan stora samhällsinsatser, i större utsträckning än de första åren efter kostnadsexplosionen i mitten av 1970-talet. Genom det löneavtal som nu gäller har också arbetsmarknadens parter påtagit sig ett stort ansvar och underlättat en politik som koncentreras till de långsiktiga förutsättningarna. Det har alltså nu skapats goda villkor för förnyelse, dynamik och utveckling i svenskt näringsliv. Även om konjunkturutvecklingen är svårbedömd finns goda möjligheter till att 1982 skall innebära en verklig uppgång. För att säkra den ekonomiska återhämtning som nu är i sikte behövs emellertid samförståndslösningar av typ LO-SAF-uppgörelsen våren 1981 och den politiska uppgörelsen mellan regeringspartierna och socialdemokraterna om inkomstskatterna. Vilja till samförstånd minskar emellertid inte behovet av debatt på de punkter där åsiktsskillnader faktiskt föreligger. Från centerns sida föresprå kar vi en tredje väg i politiken, en väg som innebär mera av samförstånd och mindre av konfrontation. I anslutning till detta skulle jag också vilja återvända till frågeställningar som jag reste redan vid höstens allmänpolitiska debatt men som då tyvärr inte föranledde någon reaktion från oppositionspartierna. Den mest angelägna diskussionen inom näringspolitik och samhällsekonomi borde vara hur vårt näringsliv, ja, hela vårt samhälle, skall kunna bli mera dynamiskt. Det finns en hel rad skäl till detta, och låt mig endast peka på några som indirekt också visar hur farligt det skulle vara med t.ex. löntagarfondsmodeller som konserverar industristrukturen. Industrisektorn är f. n. för liten i förhållande till den konsumtion vi redan har och, än mer, i förhållande till de anspråk på förstärkta samhällsinsatser som finns i dag. All erfarenhet visar att vi inte kan klara den nödvändiga utbyggnaden av industrisektorn utan ett gynnsamt klimat för nya företag, utan förbättrade villkor för småföretagen och utan ett ökande intresse för att utnyttja nyvinningar inom tekniken i Sverige. Vikten av att vi får ett dynamiskt näringsliv och samhälle i stället för en konserverad industristruktur understryks också av den snabba internationella strukturomvandling som nu sker och som kan komma att bli än snabbare i framtiden. Det är ett erkänt faktum att Sveriges traditionella industristruktur inte längre ger de fördelar som gavs under uppbyggnadsskedet i Europa. De fördelar som vi då hade genom vår industrisammansättning och de särskilda konkurrensfördelar vi då hade inom vissa branscher har gått förlorade bl.a. genom förändringar i den internationella efterfrågan och genom att utbudet av varor från nyindustrialiserade länder tillkommit. Basnäringarna i Sverige har berörts i särskilt stor utsträckning. Även om en omfattande strukturanpassning redan ägt rum, en anpassning som i flera avseenden gått snabbare än i viktiga konkurrentländer, återstår ytterligare krav på anpassning av strukturen även framgent. Vi vet att denna anpassning blir svårgenomförbar och dyr, om inte tillkomsten av nya företag och nya produktionsidéer som alternativ till föråldrade kan åstadkommas. Jag vill i detta sammanhang ställa en fråga till mina socialdemokratiska vänner i kammaren: På vilket sätt skulle löntagarfonder ha främjat dynamik och strukturanpassning och hindrat en oekonomisk konservering av olönsam industristruktur? Mitt problem under de år jag lett industridepartementet har inte varit att försvara att jag gett så mycket pengar i stöd till företag med bekymmer. Problemet har varit det helt motsatta; det kan jag garantera. Kraven har varit att regeringen skulle medverka med än större stöd i syfte att bevara den struktur som vi haft inom t.ex. varvsnäringen, handelsstålsindustrin etc. I många fall har de lokala fackliga organisationerna fått stöd även centralt inom socialdemokratin. Tyvärr har det lett till en kostsammare strukturanpassning i vissa fall. I de fackliga organisationernas tidningar har jag också flera gånger kunnat läsa att nedläggning inte skulle behöva komma i fråga — när detta i och för sig beklagansvärda faktum tvingats fram — om löntagarfonder hade varit införda och dess pengar kunnat användas. Därför frågar jag: Innebär inte kollektiva löntagarfonder enligt socialdemokratisk modell att risken för att industristrukturen konserveras ökar, att nödvändiga anpassningar försvåras och att dynamiken i samhället minskas? För mig är detta en både svårartad och svårfrånkomlig följd, om man lägger makten över produktionsresurserna i händerna på de verksamma i den befintliga strukturen, medan några företrädare för nya företag, nya arbetsplatser och nya produktionsidéer inte ges företräde vid besluten. Dynamik i näringsliv och samhälle är för mig oupplösligt förenat med pluralism, möjligheter till enskilda initiativ och decentraliserat beslutsfattande. Kollektiva löntagarfonder enligt LO/SAP-modellen pekar i rakt motsatt riktning. Riskerna med en konservering av industristrukturen och nödvändigheten av en mer dynamisk inriktning kan utvecklas mycket mer. Den struktur vi har i dag är i stort uppbyggd med billiga råvaror och billiga energiresurser som grund. Vi har många exempel som visar hur tidigare föreställningar om outtömliga naturresurser i dessa avseenden är felaktiga. Också av dessa skäl behöver vi förnyelse, ett klimat för nya produktionsidéer och nya företag som kan ersätta dem som drabbas hårdast av omställning från icke förnybara resurser till förnybara. Också av sociala skäl är en ny industristruktur långsiktigt angelägen. Inte minst i storstäderna med deras långa pendlingsavstånd, tröttande arbetsresor och sektoruppdelade verksamhetsområden finns detta behov. Även här är förnyelse av näringsliv och samhället långt viktigare än åtgärder som konserverar den befintliga strukturen, om välfärden skall förbättras. Det finns alla skäl att verka för en dynamisk utveckling av vårt näringsliv och samhälle. Det är den slutsats man kan dra. Resurskrisen, den s.k. nya ofärden i industrisamhället, stagflationen och behovet av strukturomvandling i den internationella ekonomin och den på många håll bristande framtidstron gör att förnyelse, mångfald och ökat utrymme för enskilda människors engagemang framstår som mer angeläget än någonsin. Däremot fruktar jag alla åtgärder som konserverar nuvarande industristruktur, som minskar pluralismen och som gör enskilda beroende av en enda maktgruppering. Regeringen har genom sin ekonomiska politik redovisat vägar till utveckling och förnyelse. Stödet till småföretag, förbättringen av konkurrensförmågan, satsningen på forskning och teknisk utveckling liksom de förbättrade förutsättningarna för investeringar ger oss goda möjligheter att nu inleda en ny era av framgång för produktionen. I likhet med vad Nordal Åkerman uttryckt tror jag inte minst ”att en satsning på den lilla skalan ger Sverige förutsättningar att växa”. Det är den tredje vägen i svensk ekonomi som erbjuder nya och intressanta alternativ. I Dagens Nyheter i dag påstår Lars Tobisson i polemik med mig att det inte finns en tredje väg i politiken. Man måste välja sida, säger han, efter att ha uttryckt sin förståelse för Thatchers och Reagans orättvisa och arbetslöshetsskapande ekonomiska politik. Detta är ett intellektuellt undermåligt resonemang i svartvita färger utan nyanser. Självfallet finns en tredje väg. Den som är emot dödsstraff behöver inte vara för laglöshet, som man kanske något förgrovat men för pedagogikens skull kan uttrycka det. Den som är för alla människors lika frioch rättigheter kan inte ställa sig enbart på de starkas sida — tvärtom måste engagemanget i första hand gälla dem som har svårigheter i samhället. Marknadsekonomin är den mest effektiva formen för att främja produktivitet och utveckling, men skall vara förenad med samhällets ansvar för social trygghet och skydd åt viktiga miljövärden. Dessutom återfinns perfekt fungerande marknader endast i läroböckernas värld, varför en fördelningspolitik till förmån för de sämst ställda är omistlig i en demokrati. Med tanke på de ytterkantsståndpunkter som stundom torgförs också i den svenska debatten finns det inte bara utrymme för utan det är helt enkelt nödvändigt med en tredje väg. Det är genom enskilda människors engagemang och genom samverkan lokalt som de nödvändiga stegen för förnyelse och landvinningar kan göras. Förnyelse kan lika litet som solidaritet kommenderas fram. Den som har tilltro till enskilda människors förnuft och enskilda människors vilja att ta omsorg om denna värld behöver dock inte förtvivla. Genom stimulans av de enskilda människornas fria vilja att samverka kan välfärden förbättras och samhället göras starkare. Ett starkt samhälle kan däremot aldrig skapas genom tvångskollektiva modeller eller genom att enskilda tvingas till samverkan men förvägras att själva förvalta den andel de skall avstå till det gemensammas bästa. Detta är för oss centerpartister lika självklart som att ett starkt samhälle och ett välfärdssamhälle heller inte uppstår som resultat av att de starka ohämmat får växa på de svagas bekostnad eller i ett samhälle där enskilda människors vilja till gemensamt anvarstagande motverkas.

Herr talman! ”Arbetslösheten slår alla rekord”, ”De redan svaga drabbas värst”, ”Vi har hamnat i en ond cirkel”, ”Kvinnorna mest utsatta”, ”Ökad arbetslöshet, det stora slöseriet” osv. Detta är några rubriker från tidningar i Gävleborg, rubriker som också var införda i tidningar på andra platser i landet, när länsarbetsnämnderna publicerade 1981 års decembersiffror över arbetslösheten. I praktiskt taget samtliga län visade siffrorna nya arbetslöshetsrekord. I Gävleborg ökade arbetslösheten med 1000 personer på en månad, mellan november och december. Ökningen sker främst bland kvinnor och ungdomar. Det visar sig att de typiskt kvinnliga yrkena kontorsoch servicearbeten försvinner i allt snabbare takt. Det krävs 12 000 nya och fasta jobb för att klara den aktuella arbetslösheten i Gävleborgs län. Detta behov kan jämföras med att det vid december månads utgång endast fanns 342 lediga platser. Samma resultat uppvisas i övriga skogslän men också i län söderut, exempelvis i Blekinge. Den dystra bilden är, och kommer framöver att vara, att antalet arbetslösa ökar, medan det lilla antalet lediga platser minskar ännu mera. Ingenting tyder alltså på en snabb förbättring så länge borgarpartierna får sitta kvar i regeringsställning. Det är helt makalöst att samhället har råd med arbetslöshet, men inte råd att ge människor ett arbete. Varje arbetslös kostar staten mellan 75 000 och 80 000 kr. Staten betalar bara i Gävleborgs län 1 miljard kronor per år för att hjälpligt hålla dem som av kapitalisterna ställts på gatan skadeslösa. Man talar i dag om värnet av frihet. Arbetslöshet är ett angrepp på individernas frihet och oberoende. I det borgerligt styrda Sverige har hundratusentals människor berövats rätten till arbete. Under de senaste tio åren har det pågått en omfattande strukturförändring inom svenskt näringsliv. Inom basnäringarna järn, stål, skogsoch varvsindustrin har omfattande företagsnedläggningar ägt rum. Dessa förändringar har helt skett på de s.k. marknadskrafternas villkor. Det har inte varit samhällets bästa som varit rättesnöret. Här har det kortsiktiga vinstintresset styrt utvecklingen. Inga samhällsekonomiska bedömningar har gjorts vid de s.k. strukturförändringar som genomförts. För att något visa hur strukturförändringarna har härjat inom svensk industri skall jag ta exempel från en av vårts lands viktigaste basnäringar, nämligen skogsindustrin. Från 1966 till 1980 har 52 tillverkningsenheter inom cellulosaoch slipmasseindustrin blivit nedlagda. När det gäller nybyggda resp. nedlagda tillverkningsenheter i pappersoch pappindustrin under tiden 1970-1978 har fem nya anläggningar byggts och samtidigt sju lagts ned.Under en femårsperiod, mellan 1977 och 1981, har 15 massafabriker och åtta pappersfabriker blivit nedlagda. Den sågverksinventering som gjordes 1973 redovisade att det då i vårt land fanns 3 567 sågverk. År 1979, sex år senare, fanns det 2 488, alltså en minskning med 1082 sågverk. Jag skulle kunna fortsätta med att räkna upp bransch för bransch och redovisa samma resultat som för skogsindustrin. Från 1965 t.o.m. 1980 har över 122 000 industrijobb försvunnit. Under 1981 har denna minskning fortsatt med, enligt uppgift, ytterligare 41 000 industriarbeten. Vad är då orsaken till detta? Ja, merparten av den ekonomiska debatten i vårt land ger en felaktig bild av förhållandena. Industrins problem framställs som ett kostnadsoch exportproblem. Detta är en politiskt styrd förfalskning, syftande till att gynna exportkapitalet och multinationaliseringen samt att angripa de lönarbetande. De verkliga problemen är av annat slag. De är en frukt av den kapitalistiska utvecklingens egna lagar. Storföretagen strävar efter ökade vinster och gör därför rationaliseringar. De vill ytterligare öka utsugningen av och kontrollen över de anställda. De pressar upp sina priser. De genomför en internationell arbetsdelning mellan sina dotterbolag för att kunna vinna extra profiter på förtrycket av de arbetande i tredje världen. Den improduktiva verksamheten växer. I många länder minskar de produktiva investeringarna, medan spekulation och skumraskaffärer frodas. Förfallstendenser breder ut sig. Frågan är då, i ett läge när den kapitalistiska krisen orsakar en allt större utarmning av det arbetande folket, basnäringarna och hela regioner, när arbetslösheten ökar, när SAF och den politiska högern angriper allt vad solidaritet och rättvisa heter: Skall man tala om samförstånd och slå till politisk reträtt? Sviker man då inte starkt förankrade krav och förväntningar bland människor i arbetarrörelsens djupa led? Är det riktigt att reducera en så viktig fråga som makten och ägandet till att bli en fråga om riskvilligt investeringskapital till de privata företagen? Detta är ju vad löntagarfonderna i sin senaste skepnad handlar om. Det är därför obegripligt varför hela skalan av borgare gapar och skriker så högljutt om dessa fonder. Om det vore så väl att de skulle leda fram till socialism och planhushållning, kunde man ju känna sig nöjd. Men löntagarfonderna handlar enbart om att man skall använda en del av arbetarnas lönepengar för att köpa aktier. I vissa fall skall man också ta en del av företagens vinster för dessa aktieköp. Det står i fondannonserna att ”man skall köpa aktier i svenska företag på samma villkor som andra köpare”, alltså tillföra aktiemarknaden mera pengar och därmed garantera det kapitalistiska systemets fortsatta existens. Måste inte kampen mot högerkrafterna också innebära en djupgående kamp mot det kapitalistiska klassamhället? Makten över produktionen och ekonomin innehas i dag av storfinansen, vilket ger den makt att bestämma över samhällsutvecklingen. Storfinansens makt och ägande, den kapitalistiska marknadsekonomin, måste därför angripas och ersättas med en demokratiskt planerad ekonomi och produktion för social nytta. Utslagsgivande i en strategi för socialismen är brytandet av storfinansens makt genom erövring av dess avgörande kontrollpositioner i storbanker, stiftelser, investmentbolag och storindustrier. En del i en strategi för socialismen är inrättande av s.k. samhällsfonder som vpk föreslår och som skall ge kapital till ett nödvändigt samhälleligt industrialiseringsprogram. Produktionsbeskattning, skatt på bolagens vinster, skärpt skatt på arv och stora förmögenheter osv. är de huvudsakliga finansieringskällorna för denna samhällsfond. En nationell fond och regionala fonder i varje län skall inrättas. Samhällsfonderna skall användas för att rädda jobben i hotade branscher och regioner, för offensiva industrisatsningar och för stöd till kooperativa och löntagarägda företag. Det gäller bl.a. vidareförädling av våra råvaror och en alternativ produktionsinriktning för industrigrenar som t.ex. varv och textil. Det är viktigt att fackföreningarna tar kamp för kontroll över investeringarna. De lokala fackföreningarna måste med det centrala fackets stöd utarbeta egna investeringsplaner över vad som skall produceras och hur produktionen skall ske. Vpk har, som tidigare nämnts i debatten i dag, utarbetat ett program för 100 000 nya industrijobb under 1980-talet. Här kommer alltså vpk:s förslag till samhällsfonder in som ett viktigt led i att utveckla detta program. Vi har i vårt program för 100 000 nya industrijobb angivit ett antal områden, vilka ligger nära till hands för en svensk nyindustrialisering. Jag vill nämna några. 1. En grundlig förnyelse av landets nu osammanhängande, dyra och delvis hårt nedslitna transportsystem. Utbyggnad och upprustning av järnvägsväsendet samt det kommunala och regionala systemet för kollektiv persontrafik. Utbyggnad av den inrikes sjöfarten som alternativ för tunga transporter. Detta kan sysselsätta ca 10 000 fler personer inom fordonsindustrin, varv, elektronik och anläggningsindustrin. 2. Ökad satsning på och spridning av nya energisystem. Det bör kunna ge 2000-3 000 nya arbeten. 3. Ökning av bostadsbyggandet på bristorterna ger ett begränsat antal nya arbeten. Till detta kommer dock effekten av ett program för sanering av stadsmiljöer och undermåliga bostadsområden samt en utveckling av nya lösningar inom anläggningsoch byggnadstekniken. Då byggnadsämnesindustrin även medverkar i den allmänna expansionen inom programmets ram, bör detta kunna ge ca 15 000 nya arbeten. 4. Återvinnande av en allsidig försörjning med industrimaskiner, jordbruksmaskiner och apparater. Detta ger minskat importberoende, lägre kostnader, mindre effekter av kartellisering samt en bättre anpassning till produktionens speciella behov i Sverige. Detta är den viktigaste delen inom det program som vi har föreslagit. Det skulle kunna ge ca 20000 nya arbeten. 5. Viss, begränsad dämpning av nuvarande tekoimport i förening med bättre anpassning till praktiska användningsområden bör ge underlag för ca 3 0004 000 nya arbeten inom beklädnadssektorn. Detta är en del av vårt förslag när det gäller 100 000 nya industrijobb under 1980-talet. Inom samtliga befintliga och nya samhällsägda industrier måste från början byggas upp demokratiska förvaltningssystem. De arbetandes allsidiga kunnande måste tas i anspråk. Det teknologiska tänkandet måste ta en delvis helt ny riktning, inom vilken landet måste sträva efter att bli en föregånga 16. Det är på denna väg som en verklig rehabilitering av svensk industri kan uppnås, varvid de arbetande människorna blir direkt delaktiga.

Herr talman! Inför denna fulltaliga församling ber jag att få anföra följande. Arbetet med att återupprätta vårt lands ekonomiska styrka är den allt överskuggande uppgiften för överskådlig tid. Två vägar har anvisats för att ta Sverige ur krisen. Budgetproposition och motioner bär tydliga vittnesbörd om det svalg som skiljer dessa vägar åt. Socialdemokraterna satsar på centralismen. Endast genom statliga och kommunala insatser kan ekonomin vridas rätt och ett gott samhälle garanteras alla människor. Vi moderater står för en sådan politiks raka motsats. Sverige har redan för mycket av regleringar, krångel och hämskor för att de krafter som skapar välstånd skall kunna verka och ge den trygghet som hör ett välutvecklat samhälle som vårt till. Enskilda människor och företag måste åter ges en chans att konstruktivt få bidra till att göra Sverige bättre. Skillnaden mellan oss och socialdemokraterna är ideologisk. Jag skall, herr talman, illustrera denna skillnad mellan våra partier genom att diskutera våra resp. energimotioner. Endast genom att staten och kommunerna styr och reglerar kan energiförsörjningen ges en inriktning som ger jobb och som stämmer överens med våra långsiktiga intressen. Detta är den socialdemokratiska tesen. Besluten om energiförsörjningen skall centraliseras. Det som i dag sköts av enskilda skall kommunerna ta hand om. Samtidigt skall kommunernas nuvarande ansvarsområde beskäras till förmån för ett än starkare statligt inflytande. Socialdemokraternas energimotion är en hyllning till den offentliga makten. Låt oss granska vad de socialdemokratiska kraven faktiskt innebär. Men först några ord om sysselsättningen. Socialdemokratin har satt sig före att framstå som en den fulla sysselsättningens värnare framför alla andra. Också energipolitiken är en del av denna strategi. Insatser på energiområdet skall ge 30 000-40 000 jobb, hävdar man. Det är inte stora krav på sakunderlag socialdemokraterna ålägger sig innan löften ställs ut. De nya jobben visar sig vid närmare granskning vara hämtade ur en fem år gammal kalkyl gjord på basis av ett av salig energikomissionens energiförsörjningsalternativ. Sedan dess har nästan allting förändrats här hemma och i vår omvärld. Men inte bara kalkylen är gammal. Den bygger också på att varenda mutter i de nya energiproduktionsanläggningarna görs i Sverige. Det är en milt sagt orealistisk förutsättning. I den mån socialdemokraterna ordnar mera sysselsättning än andra, gör man det genom att påyrka att också sådana delar av energipolitiken som blivit överbevisade av verkligheten skall genomföras. Sysselsättning av detta slag är sysselsättning på skattebetalarnas bekostnad. Av sådana jobb har vårt land redan avsevärt mycket fler än vad ekonomin tål. Socialdemokraternas sysselsättningsskapande energipolitik är alltså ett teoretiskt räknestycke kryddat med ett sedvanligt subventionsinslag. Inget är nytt under solen. Så till motionens huvuddel, säkert ljuv musik för den som alltjämt tror på centralism och socialism, men oroande för alla som varit beredda att se resultaten av en sådan politik på andra områden. Socialdemokratisk energipolitik framstår alltmera som en korsning mellan efterkrigstidens misslyckade bostadspolitik och miljonrullningarnas Stålverk 80. Så här ser politiken ut. Oljehandeln skall regleras. Oljeförsörjningen skall tryggas genom att importlicenser utfärdas av staten till företag som avstår från spotmarknadshandel till förmån för långa kontrakt. De internationella oljebolagens skatteförhållanden skall ses över. Offentliga representanter i oljebolagens styrelser skall sörja för ett ökat statligt inflytande. Det var just långa kontrakt som gav statliga Svenska Petroleum en förlust i halvmiljardklassen förra året. Flera av de internationella oljebolagen har dessutom redan dragit ner sin verksamhet i Sverige, enligt uppgift därför att man ansett att staten otillbörligt favoriserar Svenska Petroleum. Oavsett vad man anser om de anförda skälen är det uppenbart, att krav på att staten skall låta sig representeras i dessa företags styrelserum inte lär öka intresset för dem att verka i vårt land. Och hur går det då med försörjningstryggheten? Skall det bli ännu fler Svenska Petroleum? För att ersätta olja behöver Sverige använda mer kol. Det medger också socialdemokraterna. Men kolet skall stat och kommun bestämma över. Kol och inhemska bränslen skall introduceras genom att staten utformar en plan i vilken det exakt anges i vilka kommuner den ena eller den andra värmeeller kraftanläggningen skall uppföras. För säkerhets skull skall staten också bestämma hur stor resp. anläggning skall vara. Men också för kol skall det införas importlicenser för att staten skall kunna kontrollera vem som importerar det kol vårt land behöver. Poängen med denna tanke anges dessutom vara att vi därigenom kan tillse att vi inte får in mera kol i landet än vad riksdagen har angivit. Staten skall alltså, tycker socialdemokraterna, garantera fasta prisrelationer mellan olja och kol och, förefaller det, mellan olja och förnybara energikällor. Oavsett prisutvecklingen på de internationella energimarknaderna och oavsett vilka miljökrav som från tid till annan kan komma att läggas på den ena eller den andra energikällan skall alltså staten garantera att prisrelationerna hålls konstanta. Till slut vill socialdemokraterna säga nej till kolkondenskraftverk, det enda som — om kärnkraften skall kunna avvecklas, som socialdemokraterna vill — kan förhindra att inte bara Kalix älv behöver byggas ut utan också all annan vattenkraft i landet. Den byråkratiska kolpolitik som socialdemokraterna föreslår saknar varje förankring i den verklighet politiken ändå inte kan avskaffa. Regler genom vilka centrala tjänstemän fastställer specifikationer för koloch flispannor i landets alla kommuner blir till ett byråkratins heliga tempel. Räkningen får skattebetalarna stå för. Nya energiproduktionsanläggningar skall nu emellertid inte bara detaljspecificeras av staten utan även upphandlas gemensamt, menar socialdemokraterna. Ett statligt bolag skall ta hand om hanteringen av inhemska bränslen. Skall oljeersättningsmålet kunna nås med förnuftiga medel till 1990 är det just denna typ av hantering som är så förödande. Antingen gör byråkratin ett rejält jobb — och då lär inte energianläggningarna se dagens ljus på denna sidan 1990-talet — eller också slår man av på kvaliteten i prövningen för att hinna i tid. Det är inte av en tillfällighet, herr talman, som beslutsfattandet i Sverige alltjämt är något så när decentraliserat. Vattenkraften vill socialdemokraterna bygga ut. Samtidigt skall staten ta över också det som i dag är enskilt på vattenkraftsområdet. Vattenkraftsanläggningar av betydelse bör på sikt överföras i samhällets ägo, menar socialdemokraterna. Redan nu bör offentlig styrelserepresentation i vattenkraftsbolagen genomföras. S. k. övervinster i vattenkraftsbolagen skall beskattas mera, menar man också. Innan ett system med detta syfte kan införas bör en provisorisk produktionsavgift på 1 öre/kWh läggas på all elkraft. Återigen får svenska folket stå för fiolerna. Och vem har sagt att vattnet rinner fortare genom vattenkraftverken bara därför att staten tar över äganderätten? På energihushållningsområdet når den socialdemokratiska centralismen ett mäktigt crescendo. Ett energisparmål skall fastställas av statsmakterna för varje kommun. Kommunerna skall i sin tur ges starkare styrmedel för att kunna tillse att enskilda människor sparar mera. Obligatorisk kommunal besiktning av fastigheters energiförbrukning skall införas. Kommunerna skall ges rätt till föreläggande om energisparåtgärder. Kommunerna skall också ges möjligheter att förbjuda direktverkande elvärme. Byggnadslovsprövning skall införas för nya uppvärmningssystem. Herr talman! Så genomförs socialismen på energiområdet. En politik av det här slaget kan kanske ge ett kraftfullt intryck. Men klok och förnuftig är den inte. Energifrågorna är för allvarliga för att medge den orgie i statsstyrningsexperimenterande som socialdemokraterna inbjuder till. Vi har inte råd att upprepa misslyckandena från bostadspolitiken eller den s.k. aktiva näringspolitiken. Energikostnaderna har hunnit bli oss övermäktiga innan misstagen kan repareras. Vi moderater har en annan syn än socialdemokraterna på hur energipolitiken bäst anpassas till kravet på återställd ekonomisk balans. I vår partimotion framhåller vi: ”Den grundsyn som moderat energipolitik bygger på är att i högre grad än f.n. låta marknaden bedöma olika energiproduktionsoch energihushållningsåtgärders värde och förutsättningar. Detta innebär inte att statens roll inom energipolitiken blir oviktig men väl att dess verksamhet begränsas till sådant, där staten har större förutsättningar än marknaden att göra riktiga bedömningar och att sätta in angelägna åtgärder. Staten skall ange ramarna, t.ex. i miljöhänseenden, men utnyttja den kunskap som genom årtionden byggts upp inom kommuner och företag för att trygga energiförsörjningen till lägsta kostnad. Ett decentraliserat ansvar för energiförsörjningen medverkar dessutom bäst till den flexibilitet som osäkerheten om kommande förutsättningar för energiförsörjningen kräver.” Man hör redan de socialdemokratiska invändningarna. Vi måste handla. Osäkerhet får inte bli en ursäkt för uteblivna åtgärder. Argumenten är verklighetsfrämmande, herr talman. De utgår från tron att gör inte staten och kommunerna något så gör ingen annan det heller. Det är ur denna misstroendets föreställning som tanken om den offentliga maktens hegemoni springer. Nu finns det emellertid andra som gör något när staten eller kommunerna avstår. Miljoner människor och företag gör sina egna bedömningar utifrån sina egna kunskaper och informationer. Helt visst gör enskilda och företag ibland fel. Det får man stå ut med. Att en del enskilda människor och enskilda företag fattar felaktiga beslut är ändå oändligt mycket lättare att fördra än när den offentliga makten gör det å hela samhällets vägnar. Herr talman! Energiområdet har under mer än tio år varit det politiska tyckeriets tummelplats. Energiförsörjningen är så viktig, har det hetat, att det allmänna, och i synnerhet staten, måste ta ansvaret. Andra är inte förutseende nog. Tydliga tecken pekar i dag hän mot att denna politik är på väg att misslyckas. Den offentliga regleringen av energiförsörjningen har inte ökat förutseendet utan har i stället skapat osäkerhet och rådvillhet hos dem som skall bära de ekonomiska riskerna för investeringar i nya energiproduktionsanläggningar. Den naturliga förändring av energisystemet som oljeprisstegringarna 1973 och 1979 automatiskt skulle ha stimulerat fram har brutits sönder. Den politik socialdemokraterna nu presenterar skulle göra misslyckandet definitivt. Låt mig gärna tillägga, herr talman, att vi heller inte gagnar en ändamålsenlig energiförsörjning genom att lägga ner all möda på att utröna vilka energislag vi inte vill använda eller genom att driva fram energislag som inte är konkurrenskraftiga. Åtgärder och ansträngningar av detta slag undergräver det svenska samhällets konkurrenskraft ytterligare. De val vi ofta inbillar oss att vi har på energiområdet existerar inte i praktiken. Att premiera ännu inte färdigutvecklade energiformer förefaller att vara ett viktigt motiv till den nya kompromiss som ingåtts på skattepolitikens område mellan mittenpartierna och socialdemokratin, en kompromiss som utöver illa överlagda styreffekter också kommer att drastiskt höja uppvärmningskostnaderna för landets villaägare och hyresgäster. Med skattepolitikens hjälp, har man tänkt sig, skall energislag som man tycker bäst om, t.ex. sådana som finns i Sverige och sådana som anses ha miljöfördelar, ges favörer. Andra skall straffbeskattas. Riskerna med ett sådant energiskattesystem är uppenbara. I praktiken dyrare inhemska energislag kan komma att premieras på bekostnad av billig importenergi. Helt skilda miljöeffekter kan komma att jämföras, även om sådana jämförelser inte låter sig göras på ett rättvisande sätt. Herr talman! Den ekonomiska återhämtningen kan inte fullföljas om staten tvingar fram energiinvesteringar som ekonomin inte kan bära eller om byråkratiskt krångel hämmar all initiativkraft. De socialdemokratiska förslagen urholkar enskilda människors och företags självbestämmande på ett sätt som är principiellt oacceptabelt och effektivitetsmässigt oklokt. Den kommunala självstyrelsen undergrävs. Det är, herr talman, inte bra politik att ta beslutanderätten från dem som kan och ge den till dem som tror att de kan.

Herr talman! Ett av de stora glädjeämnena i svensk ekonomi under fjolåret var den mycket positiva utvecklingen på aktiebörsen. Den är ett resultat bl.a. av de åtgärder som riksdagen på hösten 1980 beslutade om för att stimulera aktiesparandet. Jag har förstått att effekterna av dessa åtgärder för många kommit som en överraskning — för vissa som en ganska obehaglig överraskning. Socialdemokraternas missnöje med det som skett beror naturligtvis på att utvecklingen utgör en alldeles klar dementi av att det skulle behövas kollektiva löntagarfonder för att få fram riskvilligt kapital. Nu söker de sprida uppfattningen att stimulansåtgärderna skulle vara orättfärdiga, och de har motionsvägen föreslagit att de skall avskaffas. De drar sig inte ens för att i den allmänna upphetsningen tala om börskrasch. Någon saklig grund för sådant ansvarslöst tal finns naturligtvis inte. Aktiesparandet har tidigare varit skattemässigt missgynnat. Dubbelbeskattningen av aktieutdelningar och den förmånliga beskattningen av t.ex. småhus och premieobligationer har lett till att hushållen minskat sitt aktieinnehav till förmån för andra sparalternativ. Genom de åtgärder som nu har vidtagits — och jag tänker då inte bara på lättnaderna i dubbelbeskatt ningen och skattefondssparandet, utan också på den skärpta reavinstskatten på fastigheter och på begränsningen av rätten att kvitta bort reaförluster på premieobligationer — har en del av snedvridningen på kapitalmarknaden tagits bort. Nu planerar vi att gå vidare på den vägen. Jag räknar bl.a. med att senare i vår återkomma till kammaren med förslag om lindrad dubbelbeskattning på aktier i icke börsnoterade aktiebolag. Uppgången på aktiekurserna innebär att flertalet börsföretag nu har fått en i förhållande till substansvärdet rimligare värdering än tidigare. I början av 1970-talet värderades ju företagen till ca 60 96 av sitt substansvärde. I slutet av 1970-talet hade börsvärdet sjunkit till 35 20 av substansvärdet. Kursuppgången innebär att vi nu är tillbaka vid det förhållande mellan börsoch substansvärde som rådde i början av 1970-talet. När man säger att nuvarande kurser är våldsamt uppdrivna, tycks man mena att förhållandena under 1970-talets senare hälft i någon rimlig mening skulle vara normala. Det innebär att man tycker att det är normalt att företag som Volvo, SKF, Saab-Scania och L M Ericsson får varje investerad krona nedvärderad till 30 å 40 öre. Det kan inte överraska någon att jag har en helt annan uppfattning. Det ökade intresset för aktier har också mottagits väl ute i företagen. Flera företag ser nu en möjlighet att förstärka sitt riskvilliga kapital och därmed möjligheter att göra djärvare framtidssatsningar och att skapa tryggare jobb. Nyemissionsvolymen uppgick i fjol till över 1,6 miljarder, och mycket tyder på att den i år kan bli än större. Esselte och Volvo har redan aviserat nyemissioner av betydande omfattning. Skattefondssparandet har utpekats som den väsentliga orsaken till det ökade intresset för aktier, och det har helt säkert bidragit. Men man bör inte underskatta betydelsen av de övriga åtgärder som vidtagits för att styra kapitalmarknaden rätt. Jag vill också påminna om den manifestation som gjordes hösten 1980, där lindringen i dubbelbeskattningen, den 30 procentiga skattereduktionen på utdelningar, höjningen av schablonavdraget vid aktieförsäljningar och tillskottet av medel till fjärde AP-fonden kompletterade åtgärderna inom ramen för skattefondssparandet. Det senare hade då funnits i ett par år, men satte fart först när dessa övriga åtgärder vidtogs. Den manifestationen övertygade många om att det åter var idé att satsa på aktier. Vi visade genom alla dessa åtgärder att vi ville satsa på enskilt aktieägande. Vad är det då som gör socialdemokraterna så rasande över den här framgångsrika utvecklingen? Jo, naturligtvis att den väsentligt försvagar hela propagandan för löntagarfonder. Ökningen av enskilt aktiesparande innebär helt enkelt ett allvarligt hot mot hela löntagarfondsidén. Hur allvarligt de ser på saken demonstreras med all önskvärd tydlighet av att de vill avskaffa skattefondssparandet och skattereduktionen på utdelningar av bl.a. statsfinansiella skäl. Samtidigt förordar de emellertid löntagarfonder, vilkas statsfinansiella kostnader för varje sparad krona är ungefär dubbelt så höga. Det finns alltså ingen som helst statsfinansiell grund för den socialdemokratiska hållningen. Det är uppenbart att den inte heller kan motiveras av behovet att få fram riskvilligt kapital. Skälen är i verkligheten helt andra. Syftet med löntagarfonderna är nämligen att radikalt ändra maktförhållandena i svenskt näringsliv.

Enligt det förslaget skulle löntagarfonderna efter ett tiotal år — kanske ännu snabbare — ha 50 26 i ägarandel eller mer i samtliga börsföretag. Man kan ha kritiska synpunkter på maktkoncentrationen i svenskt näringsliv. Men med kollektiva löntagarfonder sprider man inte makten. Man byter bara ut en maktkoncentration mot en annan och värre. Vare sig det blir fackens ombudsmän eller några politiskt valda, blir det i praktiken fråga om en större anhopning av ekonomisk och politisk makt hos ett fåtal personer. Samhällsstrukturen kommer att ändras på ett väsentligt sätt och enligt min uppfattning till det sämre. Mångfalden i samhället riskeras när en enda organisation, uppbyggd på ideologiska värderingar, blir den dominerande ägaren, arbetsgivaren och den fackliga organisationen i samhället. Vem vågar egentligen opponera sig mot en sådan maktfaktor? Detta att mångfalden går förlorad får konsekvenser på många områden, inte bara ekonomiska utan även t.ex. kulturella. Oberoende av om det blir fackföreningsägda löntagarfonder eller politiskt ägda, länsvisa fonder, kommer de att verka återhållande på strukturomvandlingen i ekonomin. Fackföreningarna är ju uppbyggda för att skydda och slå vakt om existerande arbetstillfällen för redan sysselsatta personer. Och en av de viktigaste saker som svensk ekonomi behöver f. n. är mer av flexibilitet och möjligheter till omvandling inom näringslivet, från de s.k. krisbranscherna till andra sektorer inom näringslivet som har bättre framtidsutsikter och större expansionsmöjligheter. Fonderna skulle alltså få en konserverande effekt. Det är lätt att bilda intressegrupper för jobb som finns, medan det knappast går att skapa några för de jobb som ännu inte finns men som kan komma i framtiden. Socialdemokraternas agerande här i kammaren ger talrika belägg för vad jag just har sagt. Hur ofta ställs inte frågan: Vad avser regeringen att göra för att rädda sysselsättningen i företaget X eller i kommunen Y? Det måste vara närmast omöjligt för en länsfond att inte gå in med stödinsatser för att rädda sysselsättningen i nedläggningshotade företag. Om man sedan tänker sig 24 länsfonder, som alla resonerar på samma sätt, inser man snabbt att det inte blir mycket investeringsmedel kvar till eventuella expansiva företag och än mindre till något nyföretagande. Den omvandling från skyddad till konkurrensutsatt sektor som svensk ekonomi behöver och som nu påbörjats skulle då avstanna och sannolikt förvandlas till sin motsats. Det finns också stor risk för att fackföreningsägda fonder skulle bli starkt protektionistiska. Genom att man äger importföretagen kan man lätt strypa konkurrensen från andra länder för att, som det skulle heta, värna om den egna sysselsättningen. Det har sannerligen inte saknats sådana inslag hos socialdemokratin under senare tid. Förmodligen skulle man inom löntagarfonderna i sitt agerande ta större hänsyn till producentintresset än till konsumenternas intressen. Fackföreningsrörelsen har ju som organisation ett starkt intresse av att slå vakt om producenterna. Konsumenterna utgör inte heller någon stark, organiserad grupp som lika lätt kan göra sin röst hörd. Det är inte svårt att t.ex. föreställa sig hur man genom etableringskontroll, utövad av starka producentintressen, skulle hålla nya produktoch affärsidéer på mattan. Även på andra sätt skulle löntagarfonderna leda till mindre konkurrens i ekonomin. Det måste framstå som omotiverat att ett företag skall konkurrera ut ett annat, när företagen har samma ägare. I stället blir det ju sannolikt samarbete, marknadsuppdelning och olika former av karteller eller andra exempel på konkurrensbegränsningar. Om vi får 24 länsfonder uppkommer sannolikt en mycket märklig form av länsprotektionism. Det är svårt att föreställa sig att fondstyrelsen i t.ex. Värmland eller Norrbotten skulle satsa sina medel i tillväxande och expansiva företag i Skåne eller Sörmland, när det samtidigt finns nedläggningshotade företag i det egna länet. Många av konsekvenserna av ett löntagarfondssystem hänger samman med att det inte finns någon intressent som bevakar kapitalavkastningen. Ingen har något personligt intresse av att medlen placeras där avkastningen blir högst. I förslagen står tvärtom att de inte skall investeras bara efter avkastningskrav. Detta är en allvarlig invändning mot förslaget om löntagarfonder. Det innebär i själva verket att fondernas införande kommer att betyda att grundvalen för marknadsekonomin rycks undan. Nu säger man visserligen här och var att ”vi vill bevara marknadsekonomin”. Men det räcker inte, marknadsekonomin bevaras inte bara för att man vill behålla den. Den bevaras endast om man skapar system och regler som gör att den kan överleva inom systemet, så som systemet fungerar. Det finns f. ö. ett flertal andra förespråkare för löntagarfonderna som rent ut säger att fonderna är till just för att avskaffa marknadshushållningen som system. Sådana propåer har i varje fall den meriten att orden överensstämmer med förslagets innebörd. Vilket man än säger, så spelar det ju mindre roll. Det är inte orden som räknas, utan hur fonderna faktiskt kommer att fungera. Och i fondsystemets konstruktion finns ingen garanti för effektiviteten i kapitalanvändningen. Fonderna skall inte konkurrera om kapitalet. I realiteten kommer de att få en automatisk tilldelning, merparten i form av skattemedel. Medelstilldelningen blir inte alls beroende av hur väl eller dåligt kapitalet förvaltas och placeras. Då blir naturligtvis intresset av att placera, där lönsamheten kan förväntas vara högst, ytterst ringa. Detta betyder på sikt ett hot mot dynamiken i ekonomin och ett hot mot framtida tillväxt och välståndsökning. Sammanfattningsvis, herr talman, blir effekterna av ett införande av kollektivt ägda löntagarfonder sådana, att de inte går att placera in i en blandekonomi som den svenska med stora inslag av marknadsekonomi och konkurrens. Konkurrens på de olika marknaderna för varor och produktionsfaktorer, inte minst på kapitalmarknaden, och priser och vinster som fungerar som signaler till konsumenter och företagare är nödvändiga inslag i en sådan ekonomi. I ett litet land som vårt är också konkurrensen från utlandet genom en fri internationell handel och förhållandevis fria kapitalrörelser över gränserna något oundgängligt. Om konkurrensen och signalerna inte längre fungerar blir hela systemet ineffektivt och odugligt. Det finns naturligtvis de som menar att marknadernas signaler kan eller rent av bör ersättas av politiska signaler. Då har man lämnat marknadshushållningen och gått över till ett annat ekonomiskt system. Det säger vi nej till. Genom de åtgärder som vidtagits under senare år och de effekter vi nu kan avläsa har vi visat att marknadsekonomin alltjämt är livskraftig. Den vägen vill vi vandra vidare på också i framtiden.

Herr talman! Det blir kanske så att arbetslösheten här i Sverige ökar till 150 000, kanske 160 000 eller 170 000 människor. Men det får inte blir så att vi tycker att 100000 arbetslösa är en hygglig siffra bara därför att arbetslösheten hotar att stiga till 150 000 eller 160 000. Många orter runt om i vårt land drabbas av företagsnedläggelser. Varsel om uppsägningar och permitteringar duggar tätt i det svenska samhället. Är det tillräckligt många människor som drabbas på en gång brukar ju tidningar, radio och TV och vi politiker runt om i landet ägna oss åt den orten. Och det är självklart att vi gör på det sättet. Men det finns många andra platser i det här landet, där man inte på det här dramatiska sättet drabbas av plötsliga företagsnedläggningar, men där arbetslösheten ändå steg för steg ökar till fruktansvärt höga nivåer. Jag vari Åmåli går, i Dalsland. Där är arbetslösheten nu 7,9 90. Åmål har inte drabbats av de stora företagsnedläggelserna. Åmål har inte stått i förstasidesrubrikerna i storstadstidningarna, men arbetslösheten drabbar människorna där lika fruktansvärt som på andra håll. Bakom alla siffror och bakom all statistik finns mänskliga tragedier. För några dagar sedan ringde mig en man i 50-årsåldern. Han bor i en av Stockholms förortskommuner. Under en stor del av sitt liv har han varit egen företagare. Av olika skäl upphörde han med den verksamheten för något år sedan och övergick till att bli anställd, fackligt organiserad. Jobbet tog slut för honom i höstas. Sedan dess har han kämpat för sin existens, kämpat för sitt människovärde. Han har besökt arbetsförmedlingen flera gånger i veckan. Han har ringt runt och farit omkring och letat efter jobb. Han har sökt även sådana uppgifter som i fråga om kvalifikationskrav och annat legat långt under de uppgifter som han tidigare haft. Men överallt har det varit många, många andra arbetssökande. För honom har det inte funnits någon plats någonstans. Det var den djupaste förtvivlan som mötte mig i den här mannens telefonsamtal. Men samtidigt fanns det hos honom en vilja att inte förlora sitt människovärde, en vilja att vara med och förändra det här samhället i en annan riktning. Han hade förstått att den borgerliga politiken inte kunde hjälpa honom och andra arbetssökande. En bekant till mig har en tonårsson som går arbetslös. Hon refererade häromdagen för mig ett samtal som den här killen hade med en kompis på bussen. Det löd så här: En lång tystnad. Och sedan sa Janne med resignation, men med förvåning också: Jobbet tog slut. Han förstod inte riktigt det här. Han bodde ju trots allt i en kommun strax utanför Stockholm. Han hade inte haft några problem förut att få jobb. Nu fanns det inget jobb åt honom heller. Han har aldrig dragit sig för att ta vilket jobb som helst. Ändå får han inget. Ibland heter det ju att de arbetslösa åtminstone delvis får skylla sig själva. Det sägs att de är för kräsna, att de inte söker de jobb som finns. Den här 50-åringen som ringde mig hade inte vågat tala om för en del av sina vänner att han var arbetslös. De skulle inte förstå det, de skulle tro att det var något fel på mig, sade han. I Åmål med 450 arbetslösa människor finns det 13 lediga jobb, ett ledigt jobb i tillverkningsindustrin. I hela landet finns det några hundra arbetsplatser, som passar de ungdomar som inte har någon yrkeserfarenhet eller särskild yrkesutbildning. Det är inte de arbetslösa det är fel på. Det är så, att det inte finns arbete. Det finns inte arbete åt de över 120 000 människor som går arbetslösa i det här landet. Åt de 450 i Åmål fanns det 13 lediga jobb att dela på. Ibland heter det ju också att man lider ingen nöd om man är arbetslös. Det finns de som påstår att somliga andra rent av trivs med att gå och stämpla. Och för ungdomar, sägs det, är det ju bara att gå och hämta det kontanta arbetslöshetsstödet. Den här 50-åringen som ringde mig kämpade inte bara för sitt människovärde utan också för sin försörjning. Han hade inte hunnit vara med tillräckligt länge i kassan för att kvalificera sig för ersättning. Han fick inga pengar därifrån. Men de som får pengar från arbetslöshetskassan kompenseras ju också ganska dåligt. Många som är arbetslösa får bara mellan 60 och 65 96 av vad de tjänar i vanliga fall. Arbetslöshetsförsäkringen är inte den köttgryta som en del föreställer sig. Av de arbetslösa ungdomarna har faktiskt de flesta inte alls möjlighet att få något kontant arbetslöshetsstöd. Nu är det inte nog med det här, utan nu vill man från borgerligt håll ytterligare försämra arbetslöshetsförsäkringen. Vi säger nej till de besparingsåtgärderna. Vi säger nej till den övervältring av kostnader från staten på de arbetslösa som man från borgerligt håll nu föreslår. Inom Metall beräknar man att bara Metallmedlemmarna genom regeringens förslag till försämrade statsbidragsregler skulle få betala 50 milj.kr. mer för arbetslöshetsförsäkringen. Det sägs så vackert att bördor skall bäras av dem som har de bästa förutsättningarna för det, men i dagens Sverige tycks det vara precis tvärtom. Det har utbrutit en underlig tävlan mellan de borgerliga partierna, en tävlan om att så snabbt som möjligt hinna riva upp så mycket som möjligt av trygghetsverket. En av deltävlingarna gäller det lagfästa anställningsskyddet. Tvåpartiregeringen har lagt fram förslag om att införa provanställning och fler korttidsanställningar. Därmed ökar man återigen arbetsgivarens makt över anställningsförhållandena. Regeringens förslag överträffas naturligtvis i de moderata motionerna. Moderaterna vill gå ännu längre och ännu snabbare genomföra uppluckringen av anställningsskyddet. Det finns en lång rad exempel på vad jag skulle vilja kalla manipulationer som syftar till att arbetsgivarna skall undgå ansvar för de anställdas trygghet. Kostnaden för permittering övervältrar man ju mera regelmässigt på de anställdas egna arbetslöshetskassor. Man sätter vackra namn på sådant som egentligen inte är annat än att man kastar ut människor i arbetslöshet. Det talas om frivillig veteranavgång, man konjunkturanpassar pensionerna osv. Allt det här tillsammans är en mycket allvarlig utveckling, som hotar rätten till arbete, som ökar arbetsgivarnas makt och myndighet. Den utveckling vi har på arbetsmarknaden med färre och färre lediga jobb och fler och fler arbetslösa ger dessutom i sig själv arbetsgivarna ett enormt övertag. Åter till den 50-årige mannen som ringde mig. Han berättade om hur det var när han för ett tiotal dagar sedan sökte jobb på ett av de större hotellen i Stockholmsområdet. Han fick tala med hovmästarinnan, och han berättade om hennes uppträdande. Hon njöt av situationen, där hon kunde välja och vraka, där hon hade makten över de arbetssökandes framtid. Det passar arbetsgivarna att agera utifrån den styrkepositionen, som en moderat uttryckte det för några dagar sedan. Det finns väldigt många sätt att förnedra människor. Ett av de effektivaste är förmodligen, när man som den här kvinnan riktigt kan trycka ned en förtvivlad människas intensiva önskan att få ett arbete. Den borgerliga politiken har försatt landet i ett läge, där den ena sparplanen framtvingas efter den andra. De går nu också ut över arbetsmarknadspolitiken, och arbetslösheten stiger till nivåer, som skulle vara helt onödiga om man kunde hålla de gängse arbetsmarknadspolitiska ambitionerna uppe. Om regeringen hade fört arbetsmarknadspolitiken på samma nivå som den borgerliga regeringen gjorde 1978, skulle vi inte alls ha haft så många arbetslösa som vi nu har i detta land. AMS har nu återigen vänt sig till regeringen med en begäran om pengar. Den här gången är det ett mycket litet belopp man begär — inte därför att det inte skulle behövas mer åtgärder men därför att regeringen tidigare har sagt nej och man nu är så sent ute att man inte har förutsättningar att ordentligt bekämpa arbetslösheten under vintern och våren. Det vore ynkligt om regeringen inte gav AMS ens de 160 milj.kr. som man nu begär. Herr talman! Vi får aldrig tolerera och acceptera arbetslösheten. Den drabbar oss alla, inte bara de människor som själva är direkt arbetslösa. Den drabbar genom ökade kostnader även dem som sitter tryggt förankrade på sina arbetsplatser. Den drabbar genom ökade kostnader i samhället men också genom att samhället blir råare och hårdare, ett samhälle som det är grymt att låta barnen och de unga växa upp i. Men det skulle naturligtvis kunna gå att driva arbetslösheten tillbaka, om vi förde en medveten politik i detta syfte. Det finns inga ekonomiska lagar som vi passivt skall finna oss i, även om de drabbar oss med massarbetslöshet. Vi kan i det här landet inte säga att vi är dömda att bara hänga med i en internationell utveckling, som tvingar oss till hög arbetslöshet. Vi har från socialdemokratiskt håll i årets motioner framlagt en lång rad förslag för att bygga under full sysselsättning, för att börja ta det här landet ur krisen och för att motverka arbetslösheten. Men än så länge är det borgerlig majoritet i den här riksdagen. Än så länge är det på de borgerliga riksdagsledamöterna som det beror hur kampanjen mot arbetslöshet skall drivas. Men vi skulle gemensamt kunna bidra till att hindra att tiotusentals arbetslösa släpps ut på den svenska arbetsmarknaden. Gemensamt skulle vi kunna åstadkomma en minskning av den nu höga arbetslösheten. Men då fordras en annan politik. Rolf Wirtén stod nyss i denna talarstol. Han har numera ansvar för budgeten och ekonomin. Men det var inte så länge sedan han hade ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Rolf Wirtén sade att han ville vandra vidare på den politiska väg som den borgerliga regeringen har valt. Jag skulle vilja fråga Rolf Wirtén: Är det inte dags att ändra till en annan väg, som kan föra oss bort från den ständigt ökande arbetslöshet som vi nu upplever? Är det inte dags, Rolf Wirtén, att slå in på en väg, som leder till full sysselsättning?

Herr talman! Detta är en allmänpolitisk debatt, och skall det bli debatt kanske det är dags att vi slutar med att läsa upp färdigskrivna anföranden. Anna-Greta Leijon hade vänligheten att ställa en fråga till mig som jag gärna skall ge några synpunkter på. Det jag sade i slutet av mitt anförande var att jag vill vandra vidare på marknadsekonomins väg, i princip. Det var så jag använde den formulering Anna-Greta Leijon nämnde i sin fråga. Jag skulle gärna omedelbart vilja kasta tillbaka frågan: Menar Anna-Greta Leijon att det är en dålig väg att vandra, att hon således vill ha en planhushållningens väg att vandra på för det svenska folket, en socialistisk väg? Är det så, då har vi olika uppfattning. Jag tror på marknadsekonomin, och jag är övertygad om att skall vi få någon dynamik i den svenska ekonomin, så är det där möjligheterna finns. När nu Anna-Greta Leijon talar om hur situationen kan te sig för människor som har kommit i arbetslöshet, har jag ingen anledning att göra annat än stämma in i att det är en svår och besvärlig situation. Vi är helt överens om att arbetslösheten skall bekämpas på de sätt och med de resurser som vi har möjligheter att göra det. Det är ett arbete som den nuvarande och tidigare regeringar sedan 1976 framgångsrikt har ägnat sig åt. När jag säger framgångsrikt, menar jag om man inte gör de helt omöjliga jämförelserna med hur det var på 1950 och 1960-talen. Det är en vanlig debatteknik hos socialdemokrater att diskutera våra förhållanden under andra halvan av 1970-talet och nu på 1980-talet i ljuset av hur det var på 1950 och 1960-talen. Det är naturligtvis en alldeles omöjlig debatt, om man vill försöka vara litet grand rättvis, bara litet. Vad Anna-Greta Leijon rimligen borde göra, om det skall vara någon mening med den här debatten, är ju att i stället tala om hur situationen är i Sverige jämfört med Danmark, England, Frankrike eller något annat av de OECD-länder som Sverige rimligen borde kunna jämföras med. Då är det inte lika lätt att måla upp eländet som Anna-Greta Leijon gjorde här nu. Faktiskt är det ju så att arbetslösheten i Sverige ligger två å tre gånger lägre än vad den gör i jämförbara länder. Det är onekligen något att ta fasta på, och det är den jämförelsen man bör göra, inte en jämförelse med mera ideala perioder i vår historia då vi haft en kraftig tillväxt, då vi haft lätt att fördela pengar till nya reformer och göra det bättre för våra medborgare. Ingen av oss vill naturligtvis annat än att få en sådan situation, men skall det vara möjligt, måste vi också satsa på marknadsekonomin och inte gå den socialistiska vägen. Anna-Greta Leijon stod här i talarstolen och sade att vi får aldrig tolerera arbetslösheten — samhället blir råare och grymmare, osv. Ja, det håller jag med om. Jag är mycket engagerad för att försöka rätta till arbetsmarknaden på bästa möjliga sätt, som jag sade förut. Men när Anna-Greta Leijon framställer saken på det sättet att vi aldrig får tolerera arbetslösheten, då vill jag erinra om, att även om Anna-Greta Leijon kanske inte tillhörde regeringen då, så hade socialdemokratin regeringsansvaret åren 1971-1972. Under den perioden, som var mycket lättare att hantera från arbetsmarknadssynpunkt än vad fallet är med nuläget 1981-1982, fördes minsann inte en så hård debatt om arbetslösheten. Då var det ingen socialdemokrat som sade sig inte kunna tolerera att en enda människa var arbetslös i det här landet. Den perioden innebar högre arbetslöshetstal än vi haft sedan 1976 — jag vet att man har haft det enskilda månader under den här omgången, men den topp vi hade 1971-1972 har vi lyckligtvis ännu inte nått. Då skall man vara försiktig med att kasta ur sig frågor på det sätt som Anna-Greta Leijon gjorde. Låt mig till sist, herr talman, bara säga följande. När Anna-Greta Leijon talar om att socialdemokraterna har presenterat ett så utmärkt program för att föra Sverige ur krisen, så är det hennes värdering. Det tål att diskuteras om inte regeringen har ett bättre och mer sammanhållet paket med en kombination av arbete och sparande. Det leder säkerligen till en bättre situation än socialdemokraternas paket skulle göra. Det senare påminner faktiskt i mångt och mycket om vad som uträttades under överbryggningspolitikens tid. Återigen vill man gasa på och klara problemen i det korta perspektivet. Det är emellertid, Anna-Greta Leijon, svårare nu, eftersom de ekonomiska problemen är djupare än de var på 1970-talet. Det finns ingen annan väg att gå än att kombinera en offensiv ekonomisk politik med ett realt angrepp på utgiftssidan i budgeten. I varje fall tror inte jag att det finns någon annan kombination av effektiv politik för att lösa problemen.
Herr talman! Rolf Wirtén var visst att börja med irriterad över att jag hade ett skrivet anförande. Jag kan hålla med honom om att det är roligare att föra debatten utan sådana. Själv avhöll jag mig från att fråga Rolf Wirtén om han hade fått sitt skrivna anförande direkt från SAF-högborgen. Men jag får kanske ställa den kompletterande frågan nu. Hans anförande om löntagarfonder var ju till förvirring och ”förvillning” likt det man säger från SAF-håll. Så till frågan om arbetslösheten. Jag tycker det är ganska märkligt att regeringen — alltså inte bara Rolf Wirtén utan också alla dess andra företrädare — i stället för att diskutera de allvarliga problem som vi har i landet nu söker jämförelser bakåt i tiden och i andra länder. Enligt den senaste räkningen fanns det mer än 125 000 arbetslösa människor i detta land. Det är en mycket hög siffra, som borde mana oss till handling. Varför, Rolf Wirtén, ligger den borgerliga regeringen lägre med arbetsmarknadspolitiska insatser nu än man gjorde 1978? Om regeringen hade ordnat lika många beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning i samma utsträckning som man gjorde 1978, skulle vi inte ha haft så stor arbetslöshet som vi hari dag. Varför väljer man hellre den öppna arbetslösheten än utnyttjandet av kapaciteten inom arbetsmarknadspolitiken? Rolf Wirtén talar om marknadshushållningens alla fördelar. Han vänder sig mot planhushållningen och tycks sätta likhetstecken mellan den och socialismen. Rolf Wirtén vet att detta likhetstecken inte existerar. Vart leder en marknadshushållning utan någon form av planering? Ja, vi kan se många exempel på det runt om i dagens Sverige i form av dålig framförhållning i de enskilda företagen. Jag besökte i går Billingsfors Bruks AB och Billingsfors Sågverk. Sågverket går för halv maskin, trots att det har gott om order. Man får annullera exportorder, därför att man saknar råvara. Bristen på planering i det svenska näringslivet avspeglar sig i bristen på åtgärder från regeringen, t.ex. på skogsområdet. Det är ett allvarligt bevis på hur dåligt man har värnat om sysselsättningen. Rolf Wirtén säger att det är mina egna värderingar när jag påstår att socialdemokraterna har ett utmärkt program, kallat Framtid för Sverige, för att föra Sverige ur krisen. Ja, vi hoppas att efter höstens val få visa att det också håller i praktiken.

Herr talman! Vad gäller skrivna anföranden var min kommentar närmast föranledd av att jag tror att vi alla har syndat därvidlag genom att läsa upp skrivna anföranden. Det gäller mig själv också. Att anförandet däremot var skrivet i mitt departement tror jag inte att jag behöver ta upp någon debatt med Anna-Greta Leijon om — det är en självklarhet. Jag menar bara att det kanske är bra om vi också får ett litet avbrott i dessa anföranden genom att ta upp en debatt i en viktig fråga, nämligen sysselsättningsproblemet. Det är väl riktigt att det då finns skäl att diskutera vad man skall göra åt problemet i nuläget. Men jag tycker mig ändå ha märkt en viss reträtt i förhållande till Anna-Greta Leijons tidigare angrepp och noterar att hon inser att det är rimligare att göra jämförelserna mellan Sveriges situation i dag och situationen i länder som har jämförbara villkor. I så fall är det O.K., och vi kan då lämna det ämnet. Jag tar gärna upp en fortsatt debatt om hur vi skall förbättra situationen för ungdomarna i vårt land just nu. Jag vill återigen starta med att säga att det är — som Bertil Rehnberg sade i en intervju i Dagens Industri rätt nyligen — den allmänna ekonomiska politiken som är avgörande för om det blir ett tillskott av nya arbeten. Jag hävdar, herr talman, att det septemberpaket som regeringen presenterade riksdagen innehöll flera budskap.

Det är glädjande att på den här punkten kunna konstatera att vi under 1981 hade emissioner på 1,5 miljarder kronor mot att det år 1980 bara emitterades 100 miljoner. Detta är ett gott exempel på att vi nu har lyckats föra över sparandeströmmarna dit där de bäst behövs för att öka vår välfärd och trygga jobben framöver. Vi har också gjort insatser för att få råvarumarknaden att fungera bättre — något som Anna-Greta Leijon talade om här efter sina erfarenheter från en resa i Dalsland. På arbetsmarknadspolitikens område har vi haft en mycket klar strategi i vårt arbete för att underlätta ungdomarnas väg från skola över tillarbetsliv. Dessa ansträngningar fortsätter vi nu på olika sätt. Vi hade först satsningen på introduktionskurserna, en större satsning med statsbidrag på de praktiskt inriktade linjerna inom gymnasieskolan, där man i dessa dagar har börjat anställa ungdomar i enlighet med avtalet mellan LO, SAF och PTK. Dessa satsningar har fått stor uppmärksamhet ute i näringslivet. Jag såg senast i går kväll en avisering om att ASEA skulle anställa 300 ungdomar just på de villkoren. Det är en fortsättning på strategin att intressera och underlätta för ungdomar att från skolsamhället gå över till industrin. Det är ju avgörande för vår ekonomiska utveckling att inte göra som man gjorde tidigare under 1970-talets andra halva, då man fick in så gott som alla resurser i den offentliga sektorn, medan industrisektorn bara blev knappare och knappare och vi fick en allt sämre industriproduktionsapparat. Det är en huvudförutsättning för att få tillväxt i ekonomin och fortsatt förbättring av inkomstsidan i den statliga budgeten, som under föregående budgetår var på 4 miljarder men som nu är på 10 miljarder. Vi måste komma betydligt längre. Och då måste vi bygga upp vår industrisektor. Att intressera ungdomarna är naturligtvis då en viktig del. Sedan säger Anna-Greta Leijon att vi har satsat mindre pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder nu än 1977/78. Jag skulle vilja säga att när det gäller beredskapsarbeten och AMU-center ligger vi på ungefär samma volym. Det som skiljer är 25-kronan, och jag tror att Anna-Greta Leijon håller med mig om att i dagens situation har den inte riktigt samma betydelse som den hade 1977/78. Vi har gått in med förstärkningar av arbetsmarknadsverkets resurser under 1981, då problemen växte. Vi hade i botten omkring 6 miljarder, tror jag det var. Vi gick in med 1,5 miljarder i god tid på våren 1981, förstärkte två gånger under hösten 1981 med sammantaget 1 100 milj.kr., och nu har vi en ny framställning på 160 milj.kr. från AMS, som vi naturligtvis i vanlig ordning skall pröva. Det går inte att säga annat än att vi nu liksom tidigare kommer att satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det väsentliga är dock att vi får en sådan miljö för vår industri att det blir tillväxt i ekonomin. För detta har vi lagt en grund som, med en uppåtgående konjunktur under andra halvan av 1982 och än mer under 1983, ger oss en god chans att så småningom också komma till rätta med vårt besvärande budgetunderskott.
Herr talman! Tyvärr är nog verkligheten den att arbetsmarknadspolitiken inte längre är lika ambitiös som den har varit förut — nivån ligger betydligt lägre. Det är inte så lätt att skapa den flexibla arbetsmarknad som Rolf Wirtén talar sig så varm för, när situationen är sådan att vi har 13 000 lediga jobb och samtidigt över 125 000 arbetssökande. De arbetssökande må vara hur flexibla som helst — hur man än vänder och vrider på det så går det inte ihop. Det finns inte tillräckligt mycket jobb. Jag håller helt med Rolf Wirtén om att vi då måste satsa på att bygga ut industrins produktionsförmåga. Men vad är det som har hänt under de borgerliga åren? Industriinvesteringarna har legat på en mycket låg nivå. Vad är det som har hänt sedan devalveringen och det ekonomiska paketet i september, som Rolf Wirtén talar sig så varm för? I varje fall kan vi än så länge inte konstatera någon Vi har därför i de socialdemokratiska motionerna sagt att här måste vi från samhällets sida gå in och se till att vi kan ge injektioner i den svenska industrin. Vi har föreslagit en lång rad sådana injektioner. Många talare från alla de borgerliga politiska partierna har i dag varit uppe i kammarens talarstol och kastat spe över detta program — ett program som skulle ge en investeringsvolym på en 7 miljarder kronor och kan beräknas ge 30 000-40 000 jobb under de närmaste åren. Det har inte dugt. Men verkligheten är sådan att vi behöver satsa på att staten stimulerar fram en verksamhet för att vi skall kunna nå det som Rolf Wirtén tydligen också eftersträvar: en ökad produktionsförmåga hos den svenska industrin. Så till ungdomsplatserna. Jag är glad över att Rolf Wirtén är så nöjd med dem. Förslaget kom ju ursprungligen från ett gemensamt arbete inom Landsorganisationen, vårt parti och vårt ungdomsförbund. Rolf Wirtén säger att dessa nu kommer i gång tack vare avtal och statliga pengar. Det är riktigt. Men jag vill fråga Rolf Wirtén: Vad kommer att hända i höst med detta? När det gäller den här punkten, liksom så mycket annat i arbetsmarknadspolitiken, har regeringen gett pengar fram t.o.m. budgetårsskiftet. Det står inte ett ord i budgetpropositionen om vad som skall hända med de här ungdomsplatserna till hösten. Och hur tror den f. d. arbetsmarknadsministern att det skall kunna bli någon vettig framförhållning i den svenska arbetsmarknadspolitiken, när man beviljar pengar på detta sätt? Man gjorde precis samma sak förra året. Därför skulle jag vilja påstå att vi onödigtvis har tiotusentals arbetslösa i detta land.
Herr talman! Det är nog en felaktig slutsats som Anna-Greta Leijon drar i slutet av sin replik. Vi har hela tiden satsat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder av den omfattning som jag nämnde tidigare. Behöver vi fylla på i fortsättningen vet ju Anna-Greta Leijon att vi nu liksom tidigare har en fullmakt att utnyttja. Och den skall vi naturligtvis hantera på ett ansvarsfullt sätt, så att den står i relation till de resurser vi kan sätta in på detta område. Anna-Greta Leijon ställer frågan: Vad har hänt sedan septemberpaketet kom? Hon vill närmast svara på frågan själv med att säga att det egentligen inte har hänt någonting. Men vi har inte sagt att detta paket omedelbart kommer att kunna omsättas i nya jobb utan att det kommer att ta en viss tid innan de här åtgärderna, som förstärker den svenska industrins konkurrenskraft, verkar ut så att man har utnyttjat den lediga kapacitet som fortfarande finns i industrin. Det tar en tid. Dessutom vet ju Anna-Greta Leijon mycket väl att den internationella konjukturuppgången har blivit klart fördröjd i förhållande till vad alla kunskapare räknade med för något halvår sedan och än mer för ett år sedan. Denna uppgång kommer nu således först i slutet av 1982. Vi hade hoppats att vi redan tidigare skulle vara inne i en klar konjunkturuppgång. Men så är det inte, och då kommer det naturligtvis att dröja något längre, innan de här effekterna kommer, innan vi får ett fullt kapacitetsutnyttjande i vår svenska industri och innan investeringsplanerna kommer i gång på allvar. Men det är ändå värt att bara notera vad man har skrivit om i dessa dagar. Jag råkar här ha med mig ett nummer av Dagens Industri från den 28 januari 1982. Om man bara ser på det första bladet, får man en känsla av att det håller på att hända viktiga ting i den svenska industrin. En rubrik lyder: ”LM nära order på 2 miljarder för Malaysia.” Två andra rubriker är: ”Volvos bokslut. Nyemission på 550 Mkr.” ”Sverige rymdnation om 2 år.” Här utvecklar man vad som håller på att hända inom denna viktiga industrisektor, där ju Sverige har goda möjligheter att just förbli en frontnation industriellt sett. Detta är bara några exempel på att det håller på att hända saker och ting ute i svensk industri, i den riktning som vi har syftat till med septemberpaketet. Det kommer på sikt att ge jobb, och trygga jobb. Det är först när vi får i gång den industriella tillväxten som den svenska välfärden återigen är

Herr talman! Låt mig börja med att säga att de borgerliga regeringarna har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra det svenska näringslivets konkurrenskraft och därmed hela landets ekonomiska situation. Jag vill säga det i anslutning till den debatt som nyss har förts här. Jag skall bara ta ett par exempel: slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften och devalveringen. Det var åtgärder som fick stor betydelse för att öka sysselsättningen och minska problemen för svenskt näringsliv. Detta gäller självfallet inte minst de mindre och medelstora företagen, där arbetsgivaravgifter och löneskatter slår alldeles särskilt hårt. Men jag måste också konstatera att förståelsen för vikten av att upprätthålla svensk konkurrenskraft har försvagats under senare tid. Enligt den överenskommelse som träffats mellan de båda regeringspartierna och socialdemokraterna skulle den i och för sig nödvändiga marginalskattereformen fullt ut finansieras antingen genom en proms eller genom höjda arbetsgivaravgifter. Visserligen förefaller nu tankarna på en proms vara ute ur bilden, vilket jag tycker är glädjande, men däremot kvarstår risken för en finansiering genom höjda löneskatter, som kommer att röra sig kring kanske 6-7-8 20. Eftersom vi vet att varje procents höjning av löneskatterna kostar det svenska näringslivet ca 1,3 miljarder kronor, förstår vi att det finns risk för utslagning av många smärre företag. De svenska företag som är underleverantörer till storindustrin och exportindustrin kommer att få allt svårare att bibehålla sin position som underleverantörer. Det höga svenska kostnadsläget bidrar som bekant till att många storföretag måste anlita utländska underleverantörer. Situationen för underleverantörerna skulle ytterligare försämras genom höjda löneskatter, och många svenska småföretag skulle hotas till livet. Energiskatterna är ett annat exempel på hur svenskt näringsliv får sin konkurrensförmåga försämrad av statliga åtgärder. Sålunda föreslår den s.k. Grafströmska utredningen att det införs en ny lag om energihushållning. Man vill minska vårt oljeberoende genom ytterligare höjning av energibeskattningen. Vi tycker från företagarhåll att det är barockt. Redan nu är energikostnaderna så stora för svenskt näringsliv att företagen av ren självbevarelseinstinkt försöker minska förbrukningen av olja, som på sikt blir allt dyrare. Man styr inte Sverige bort från oljan genom nya skatter, utan man styr vårt land mot minskad konkurrenskraft och ökande arbetslöshet. Från näringslivets synpunkt kan det emellertid hälsas med tillfredsställelse att energiskattekommittén föreslår en moms på energi. Ett sådant system skulle givetvis vara bra, eftersom momsen får lyftas av när produkten säljs. Men tyvärr föreslår kommittén också en ny energiskatt ovanpå momsen, en s.k. styrskatt för att styra konsumtionen från vissa energiformer till andra. Personligen tror jag inte riktigt på en sådan styrning. Det är rätt underligt att regeringen, som säger sig ha förståelse för konkurrenskraftens betydelse för sysselsättningen, vill öka sådana skatter som medför att konkurrenskraften urholkas. Att socialdemokraterna vill göra det vet vi sedan gammalt. De har t.o.m. haft mage att föreslå en särskild skatt på näringslivet för att bygga upp kollektiva löntagarfonder, som på ganska kort tid kommer att överta beslutanderätten i företagen. Socialdemokraterna vill alltså att näringslivet självt genom försämrad konkurrensförmåga skall betala för något som närmast erinrar om konfiskation. Det allmänna kan emellertid även utan indirekta skatter försämra svensk konkurrenskraft. I finansplanen antyds möjligheterna av en revalvering av den svenska kronan. En sådan åtgärd skulle måhända ha vissa fördelar — vi skulle minska importen av inflationstendenser utifrån, vi skulle kunna köpa olja och andra livsnödvändiga produkter utifrån till ett lägre pris än nu och vi skulle sänka våra kostnader för räntor och amorteringar på utlandslånen. Så långt är allt gott och väl. Men problemet är att vi samtidigt skulle försämra våra möjligheter att exportera, medan importen skulle ytterligare stimule Tas. En revalvering kan vara en positiv sak, om den förenas med en samtidig sänkning av företagens kostnader, dvs. en sänkning av löneskatterna. Då skulle, herr talman, svensk konkurrenskraft kunna bibehållas eller, om sänkningen blir tillräcklig, t.o.m. förbättras. Med vårt nuvarande statsfinansiella läge måste emellertid sänkningen av löneskatterna kompenseras genom höjning av andra skatter. Man kan ha många uppfattningar om detta. För min del tycker jag att momsen i så fall ligger närmast till hands. För konsumenterna spelar det ingen större roll om de betalar så och så många miljarder i skatt via av arbetsgivaravgifter höjda priser — höjer man löneskatterna, höjs ju också priserna — eller om de gör det via av moms höjda priser. Men för svensk konkurrensförmåga och därmed sysselsättning betyder det åtskilligt. Momsen har den fördelen att den är konkurrensneu tral, och det är just konkurrensneutralitet som vi måste ha, om vi skall kunna hävda oss och skapa nya jobb. Det svenska kostnadsläget måste sänkas i relation till omvärlden. I Amerika har som bekant bilarbetarna gått med på sänkta löner för att öka bilindustrins konkurrenskraft gentemot importen — detta bara för att undvika en ökande arbetslöshet. Något sådant behöver det inte vara tal om i Sverige. Det räcker med att staten minskar sin del av företagens lönekostnader, dvs. sänker löneskatterna. Vi kan aldrig komma ur vår besvärliga ekonomiska situation, om inte vår konkurrenskraft stärks. Vi måste kunna producera sådana varor som först och främst har god kvalitet men som också kan konkurrera med liknande varor på världsmarknaden. Det är ett naket faktum. Jag vet att det sägs att de indirekta skatterna skall avräknas vid kommande avtalsförhandlingar. Jag tror, tyvärr, inte ett dugg på dessa löften. Erfarenheterna från de s.k. Hagauppgörelserna är allt annat än goda. Samtidigt med de stora höjningarna av löneskatterna fick vi den stora löneexplosionen i mitten på 1970-talet. Vem kan f. ö. med säkerhet avgöra hur stor denna avräkning skall vara? Skall det vara ett statligt organ som skall göra beräkningarna på grundval av vissa bedömningar? I så fall riskerar vi en statlig styrning av avtalsmarknaden, och det vill ingen ha, varken löntagare, arbetsgivare eller vi politiker. Det är ett system som fungerar endast i ett auktoritärt styrt samhälle. Och vem kan f. ö. avge bindande löften för framtiden? De som i dag styr den fackliga rörelsen och leder avtalsförhandlingarna kan om några år bli ersatta av människor med mindre ansvarskänsla. Den fackliga rörelsen kan dessutom inte säkert styra medlemmarna. Man kan riskera vilda strejker eller maskningsaktioner av den typ som nyligen stört produktionen vid några av våra största dagstidningar. Inom den grafiska branschen råder fredsplikt, men ingen fackledning kan hindra maskningsaktioner. Vid dessa företag kom man inte överens om hur stor löneglidningen skulle vara, och resultatet blev just s.k. maskningsaktioner, som drabbade tidningarna hårt i form av ekonomiskt bortfall och minskat förtroende hos både läsare och annonsörer. Hur blir det om fackets medlemmar inte respekterar en av deras egna förhandlare accepterad uppgörelse om avräkning? Löftena om avräkning är som en uppblåst papperspåse — den innehåller ingenting annat än luft, men kan i värsta fall orsaka en smäll. Herr talman! Jag vill i detta anförande avslutningsvis säga att det största hotet mot svenskt näringsliv emellertid kommer från LO:s och SAP:s förslag om fondsocialism, de s.k. löntagarfonderna. Statsrådet Rolf Wirtén har nyss utförligt kommenterat vad löntagarfonder kommer att innebära. Jag delar hans uppfattning. De ekonomiska konsekvenserna av ett sådant system kommer att bli förödande för den svenska ekonomin. Redan hotet gör att den s.k. företagarandan håller på att förtvina. Många företagare kommer förmodligen, tråkigt nog, att lämna vårt land. Många jobb skulle försvinna. För småföretagen kommer fonderna att betyda att de blir beroende av fackets vilja. Det finns tyvärr redan nu tecken som tyder på att vissa personer inom den fackliga rörelsen har gripits av maktberusning. Vi har ett typiskt fall i Stöde utanför Sundsvall, där en bensinstationsägare, som inte har någon anställd, förklarats i blockad av facket därför att han inte velat skriva på något avtal. Detta ärende behandlades f. ö. så sent som i måndags här i kammaren i en interpellationsdebatt mellan statsrådet Ingemar Eliasson och mig. I Ullared i mellersta Halland är en företagare blockerad därför att han inte skrivit på något avtal. Ingen av hans 160 anställda tillhör facket, men de har alla förmåner som fackligt anslutna har. De anställda motsätter sig att företagsledaren skriver på avtal. I båda de här fallen är det fråga om ett rent maktmissbruk. Man vill binda människorna till facket antingen de är företagare utan anställda eller företagare med anställda som inte vill tillhöra facket. Vi tycker att alla människor i vårt land har rätt att bilda eller tillhöra föreningar utan repressalier. Men det finns tyvärr inga lagar som ger medborgarna uttrycklig rätt att stå utanför föreningar och organisationer om de så önskar. Båda de här frågorna har, som nämnts, redan varit uppe i riksdagen, och de kommer också att föranleda en del debatter senare, eftersom det finns motioner i anslutning till det jag här nyss har relaterat. Men detta är exempel på vad som kan hända om fondsocialismen skulle bli verklighet. Visst skulle också småföretagare drabbas i ett fondsocialitiskt Sverige. I fondsocialismens Sverige kommer också facket att bestämma vilka som skall få leverera till de fondägda företagen. Herr talman! Jag har i mitt anförande berört några som vi tycker för svenskt näringsliv i dag högst väsentliga frågor. En positiv lösning av dessa skulle helt säkert gynnsamt påverka den svenska ekonomin, det är jag övertygad om. Den ekonomin bör vara förankrad i marknadshushållningens principer.

Herr talman! Allt är inte som det borde vara, har vi fått veta i dagens debatt. I svepande ordalag har man från oppositionens sida, både från höger och vänster — mest från vänstersidan — talat om att det står dåligt till i vårt Sverige. Vi har fått veta av Olof Palme att det råder en grov vanskötsel av svensk ekonomi. Han sade också att det var borgerlig vanvård av vår ekonomi. Han använde en hel del sådana uttryck. Jag vill säga att det lär nog bli svårt för oppositionen att inbilla svenska folket att det har det så dåligt att man av den orsaken måste byta regering. I själva verket är det inte där krisen ligger, utan svenska folket har det bra. Den senaste julkommersen var den livligaste som någonsin förekommit, vilket vittnar om vilka penningresurser som finns. Utlandsresandet blomstrar, vinoch spritcentralen hade den högsta försäljning som någonsin förekommit under december månad. Över huvud taget har svenska folket goda tillgångar. Enligt en undersökning som nyligen publicerats anser en majoritet av folket att vårt land befinner sig i en kris, men samtidigt förklarar 85 Jo av de tillfrågade att de är tillfredsställda med sina levnadsvillkor. Det är alltså inte av personliga skäl som folk klagar. Men likafullt är det sant att vårt land på vissa områden befinner sig i kris. Arbetslösheten är visserligen, som har påvisats tidigare i debatten, lägre än i flertalet andra länder, men den är dock oroväckande hög. Vår stora utlandsupplåning och ekonomiska balans i relation till andra länder är ytterligare kristecken. Därutöver är det stora budgetunderskottet en källa till ständig oro. Det blir en smärtsam procedur för svenska folket att anpassa sig till de resurser vi har. Ett faktum är ju att vi under en lång tid har levt över våra tillgångar, och nu är det hög tid att vi anpassar våra anspråk till våra inkomster. Ingen regering, av vad slag den vara må, kan undgå att ta itu med krisproblemen. Skulle en socialdemokratisk regering mot förmodan komma till makten efter valet, är det stor risk för att läget skulle bli ännu sämre. Socialistiska regeringar har en stor benägenhet att utveckla byråkratiska system, där massor av människor arbetar med administration i stället för att delta direkt i produktionen. Och pappersfloran är redan nu så rikhaltig att den behöver decimeras åtskilligt, och den skall absolut inte öka. Därutöver gäller det att hushålla med de resurser vi har och att försöka förbättra situationen genom en ökad produktion. Anna-Greta Leijon talade om arbetslösheten, och vi är helt överens om att det är ett stort och svårt problem att klara av den. Vad är det, Anna-Greta Leijon, som har skapat det svenska välståndet som innebär att vi är ett av de länder som har den högsta levnadsstandarden i världen? Det är naturligtvis en skicklig arbetarstam, men det är också duktiga tekniker och företagare, som har gjort ett förnämligt arbete. I hård konkurrens på världsmarknaden har de sedan tack vare skicklig försäljning åstadkommit den stora export som vihar. Men nu förklarar socialdemokraterna att de människor som har utfört detta utomordentliga arbete inte längre duger. De säger: Ni har inte skött ert jobb, så nu skall företagen och ledningen av dem tas över av andra. En av de värsta fienderna till ett expanderande och livskraftigt näringsliv är just denna anda, fruktan för att det skall bli löntagarfonder av den typ som socialdemokraterna ämnar genomföra. Den sortens löntagarfonder kommer att sänka hela svenska folkets levnadsstandard. Sådana fonder kommer att ta bort initiativlusten och intresset för att skapa livskraftiga företag. Visserligen är det bara företag med över 50 anställda som skall drabbas, men jag tror att alla andra också kommer att känna sig hotade. För om det finns en socialistisk majoritet i svensk riksdag är det lätt att sänka siffran hur lågt som helst. Om man verkligen vill få bort arbetslösheten, skall man försöka skapa ett sådant klimat att svenska företag verkligen producerar så mycket som möjligt och därmed ger arbetstillfällen. Men om socialdemokrater och kommunister driver frågan om löntagarfonder, kommer det att orsaka en allmän olust inom företagen med åtföljande låg investeringsvilja och obenägenhet att starta nya företag, vilket i framtiden kommer att leda till sänkt levnadsstandard. Socialdemokraterna försöker nu lugna småföretagarna med försäk ringar att löntagarfonder bara gäller företag med över 50 anställda. Men, som jag sade, det är lätt att ändra den gränsen. I mitt eget län finns det många småföretagare. Inom Gnosjö kommun t.ex. finns det över 260 företagare. Skulle de drabbas av löntagarfonder tror jaginte att intresset blir så stort att starta nya företag. Och på småföretagen nere i västra delen av Jönköpings län råder faktiskt den bästa tänkbara anda mellan företagare och anställda. Tror verkligen socialdemokraterna att dessa initiativrika, arbetssamma och på alla sätt duktiga människor kommer att starta nya företag, om vi inför ett system som gör att de kan räkna ut att företagen inom en inte alltför avlägsen framtid inte längre kommer att vara i deras ägo, att det inte längre är de som skall leda dem? Det vore intressant att få veta hur socialdemokraterna tror att denna mycket betydelsefulla grupp i vårt land, som består av småföretagare, kommer att reagera. Inför årets valrörelse borde inte socialdemokraterna bara tala om utredningar, gränsdragningar, löntagarfonder och sådant, utan de borde tala om hur de vill ha det. Skall de socialisera det svenska samhället i den här formen? Det finns ju många sorters socialism, och man kan kanske säga att löntagarfondssystemet också är en form av socialism. Och om nu socialdemokraterna tror på löntagarfonder, om dessa är så utomordentligt bra, varför skall man då begränsa dem till att gälla bara i företag med över 50 anställda? Om detta är en god form, finns det ju ingen anledning att sätta gränsen där, utan i så fall kan man låta den gälla för företag med mycket färre anställda. Socialdemokraterna brukar ju inte precis dra sig för att införa mera byråkrati, så det borde inte hindra dem från att sätta gränsen lägre. Herr talman! Det är ganska modernt i vår tid att tala om utvärderingar. Jag tycker att det i dag har blivit häpnadsväckande litet sagt om utvärderingar av hur det gick år 1981 och av hur Sverige egentligen har det — det passar liksom inte in i debattmönstret när man skall attackera regeringen. Sverige tillhör dock de tre fyra industriländer som har den lägsta arbetslösheten inom hela OECD-området — men jag är medveten om att arbetslösheten är ett stort bekymmer. Sverige är vidare ett av de fem sex länder i Västeuropa som har den lägsta inflationstakten, och Sverige är, som jag sade tidigare, ett av de länder som har den högsta levnadsstandarden. Om vi ser på utrikeshandeln finner vi att underskottet i handelsbalansen var 2,2 miljarder kronor år 1981, medan det 1980 var nära 11 miljarder. Handelsbalansen har alltså förbättrats med inte mindre än 9 miljarder kronor. Det har i dagens debatt varit förvånansvärt tyst om den förbättringen. Behovet av utlandslån har minskat. Vi lånade 23 miljarder kronor 1980. År 1981 blev siffran 9,3 miljarder. När det gäller arbetslösheten, som bekymrar oss ständigt, hade LO väntat sig att den skulle bli ännu värre. Man spådde att det skulle vara 180 000 arbetslösa vid årsslutet, och det blev 125 000, så det blev i alla fall bättre än vad man trodde. Vidare har vi för första gången på flera år haft en inflation som gått ner under 10 96. Jag vill slutligen peka på att bankernas inlåning ökade med 15 96, eller med drygt 42 miljarder kronor, under år 1981. Motsvarande ökning var 36 miljarder 1980. Detta var något som visar 1981 års resultat. Det är alltså en hel del saker som bör beaktas. Men nog med det. Det betydelsefulla är ju vad som skall göras i framtiden, dvs. det fortsatta politiska agerandet. I det sammanhanget vill jag säga att LO har en utomordentligt bra mening på sina affischer: ”Sveriges svårigheter kan bara lösas genom att vi arbetar oss ur krisen.” Det är verkligen högst tänkvärda ord. Att arbeta oss ur krisen är den enda möjlighet vi har. Kan vi göra det, kan vi konkurrera med andra länder, sälja mera och också konkurrera på hemmamarknaden med den import som ständigt möter OSS. Vi kan möblera om med våra resurser hur mycket som helst. Vi kan t.ex. driva upp stora lönehöjningar — det går mycket bra att göra. Men vi får aldrig glömma bort att vi har en relation till andra länder. Är det så att vi driver upp kostnadsläget för högt inom vårt eget land, återstår bara det som vi har tillgripit flera gånger: vi måste devalvera igen. Om vi inte kan sälja på utlandsmarknaden, kommer Sverige nämligen att få det besvärligt, eftersom vi har så stor export. Det här är de grundläggande omständigheterna för vår framtida ekonomi. Jag vill också säga: Beträffande devalveringen kan man väl i dag konstatera både att regeringens politik har varit den riktiga och att riksbankens åtgärder har varit riktiga. Man möter inte någon kritik för vad som har skett tidigare — det tas inte gärna upp. Man har försökt att anpassa ekonomin för att uppnå bästa möjliga resultat. Att vi sedan har bekymmer på vissa områden vet jag mycket väl. De problemen borde man gemensamt ta itu med. Men tyvärr — det kan vi alla intyga — finns det under ett valår en benägenhet att motsättningarna skärps. Det är egentligen att beklaga, eftersom det ju vore betydligt bättre, om vi kunde samsas om hur vi skall agera. Men det ligger väl kanske i hela systemets natur att man skärper motsättningarna under ett valår. Men jag vill säga, herr talman, att det inte är riktigt att säga till det svenska folket att bara det blir en annan regim så skall allting rätta till sig. Vi har vår bruttonationalprodukt, och den kan vi försöka förbättra. Och vi får göra en fördelning på olika ändamål, framför allt förbättra investeringar o. d. Men i vissa avseenden måste vem som helst driva en likartad politik — problemen vi står inför är desamma. Jag skulle slutligen vilja ställa en fråga till socialdemokraterna. De talar om att de till varje pris skall klara pensionerna — de får icke försämras på något sätt, och man skall också ta med olja, brännvin osv. vid indexberäkningen. Man skulle ha velat ha litet mer kommentarer till LO-förslaget om att pensionerna skall anpassas till reallöneutvecklingen. Jag vill inte direkt ansluta mig till det, men onekligen är det ett förslag som bör diskuteras. Förslaget går emellertid inte ihop med den socialdemokratiska politiken — det ger inte samma resultat som man har talat om här i dag. Det skulle vara intressant att veta hur dessa båda mäktiga organisationer, socialdemokratin och LO, skall komma överens på den här punkten. Herr talman! Vi kan inte slippa ifrån realiteterna, även om det är ett valår. Då är det nog bäst att försöka samarbeta så mycket som möjligt för att lösa problemen. Vi har ändå gemensamma intressen på så många områden att det borde finnas möjligheter att driva en politik som leder till att vårt land kan fortsätta på samma framgångsrika sätt som tidigare och om möjligt klara sig ännu bättre.
Herr talman! Sten Andersson redovisade i ett inlägg tidigare i dag vilka metoder man ifrån Arbetsgivareföreningen använder sig av för att driva propaganda mot vårt förslag om löntagarfonder. Direktörer på arbetsgivarsidan drar sig inte för att kalla människor som tillhör de LO-anslutna analfabeter som man måste samla ihop alla möjliga argument för att övertyga. Jag vet att Torsten Bengtson inte är analfabet. Därför skulle jag vilja uppmana honom att innan han ger sig in i en debatt och en diskussion om löntagarfonder läsa igenom de beslut som fattats vid den socialdemokratiska partikongressen och inte det propagandamaterial som sprids i SAF-tidningen —- uppgifterna där är inte riktiga. Och det som Torsten Bengtson stod och sade —- om hot mot småföretagen, gränser vid 50 anställda och annat — är fria fantasier som inte baserar sig på några förslag som socialdemokraterna har tagit vid sin kongress. Sedan: Om vi skall klara det här landet ur krisen är det alldeles riktigt, Torsten Bengtson, att vi måste arbeta oss ur den. Vi måste få människor i sysselsättning, om vi skall kunna få intäkter nog, så att vi kan betala de gemensamma utgifterna. När valrörelsen 1976 var som hetast gick man från borgerligt håll ut och sade: Bara vi kommer till makten, då blir det företagsvänligt klimat i det här landet, då kommer industrin att blomstra. Tyvärr är det inte på det sättet i dag -— tyvärr är det så att man i dag förklarar människor odugliga att vara med och ta det här landet ur krisen. Arbetslöshetsläget är inte tillfredsställande i dag, Torsten Bengtson. Det går inte att som Torsten Bengtson konstatera, att det fanns de som trodde att det skulle bli ännu värre. Men så blev det ju inte, säger man — det är inte så farligt. Jo, vi har en förfärande hög arbetslöshet i det här landet, och den måste vi ta oss ur. Det gör vi inte genom några slagord av den typ som har förekommit nuidebatten. Däremot gör vi det om vi från samhällets sida ser till att ge den svenska industrin injektioner, och förslag om detta har vi socialdemokrater lagt fram här i riksdagen under januari.
Herr talman! Jag tror att Anna-Greta Leijon har tagit alldeles fel. Jag tillhör icke Svenska arbetsgivareföreningen. Jag har icke någon som helst funktion i Svenska arbetsgivareföreningen. Jag har ingen anledning att tala om vilken propaganda Svenska arbetsgivareföreningen har fört. Jag har talat mera från i synnerhet svenska småföretagares synpunkt, men det glider Anna-Greta Leijon mycket lättvindigt över. Jag frågade tidigare: Om löntagarfonderna är ett så utomordentligt system, varför stannar man vid 50 anställda i så fall? Är det inte lika bra med 25? Det där hotet tror jag att svenska småföretagare begriper. Man anger siffran 50 till att börja med, men sedan kan det mycket väl tänkas att gränsen kommer att sänkas. Vi litar inte alls på att det stannar vid 50. Jag har hela tiden betygat de stora svårigheter som arbetslösheten skapar. Jag citerade LO beträffande de 180000 och konstaterade att det var glädjande att det inte blev fullt så dåligt. Det var ju från LO jag hämtade detta, och både Anna-Greta Leijon och jag är väl glada över att det inte gick upp till 180 000 utan stannade vid 125 000, dvs. ungefär detsamma som man hade i början av 1970-talet, då socialdemokraterna var i regeringsställning. Anna-Greta Leijon säger att det 1976 hävdades att bara vi kom till makten skulle det bli så bra. Ja, jag får säga, att om man hade fortsatt med den socialdemokratiska regeringen efter 1976, hade vi sannerligen fått en situation i vårt land som inte varit avundsvärd. Då var det verkligen på väg utför i alla avseenden — på det ena området efter det andra — och då fanns det verkligen behov av att svenska folket i val avsatte den socialdemokratiska regeringen och att vi fick en regering som verkligen kunde ta itu med problemen. Anna-Greta Leijon kanske vill förklara hur det är med den där 50-gränsen och om igen försöka lugna svenska småföretagare. Jag tror inte att det lyckas, men vi kan ju diskutera vad jag har sagt och inte vad Svenska arbetsgivareföreningen har sagt, för det har jag ingenting att göra med.
Herr talman! Jag måste göra herr Torsten Bengtson djupt besviken. Jag kan inte förklara det här med 50-gränsen, för det finns ingen 50-gräns i något förslag som vi har lagt fram.
Herr talman! Metalls ordförande har ju lugnat småföretagarna med att säga att det är bara företag med över 50 anställda som det gäller. Men han kanske hade fel. Han har emellertid uttalat att man inte skall bry sig om de svenska småföretagen, för de skall inte komma med i sammanhanget — det gäller bara de som har över 50 anställda.